Herr talman! Lena Hjelm-Wallén har frågat mig om regeringen står bakom ett uttalande som hon hävdar att min statssekreterare har gjort i ett anförande inför Ingenjörsvetenskapsakademien. Hon har vidare frågat om jag är beredd att ta avstånd från yttrandet. Det uttalande som åsyftas är en mening i början av anförandet, som återger hur dagens skola uppfattas av många företrädare för högskolan.

Detta referat, tillsammans med ett inledande direktcitat om svensk matematikundervisning, bildade utgångspunkt för anförandet, som var en genomgång av situationen inom naturvetenskapliga och tekniska studievägar. Någon anledning för mig att ta avstånd från åsikter som min statssekreterare inte uttalat föreligger självfallet inte.

Herr talman! Jag tackar för svaret även om det gör mig bedrövad att Britt Mogård inte vill vara så rakryggad att hon tar avstånd från de uttalanden som statssekreterare Arfwedson gjorde inför Ingenjörsvetenskapsakademien. Jag lägger inga ord i statssekreterarens mun. Jag läser innantill ur talet, och det går inte att försöka omtolka det och säga att det var annans kritik det rörde sig om. Visst inleds talet med något som kallas ”rader som ganska väl speglar en allmänt utbredd uppfattning om den svenska skolans kvalitet — bland dem som företräder universitetens och högskolans intressen”. Men sedan byggs hela talet upp på påståendet att skolan ”producerar halvbildade medelmåttor”. På 13 sidor understryks en sådan vulgärkritik av den svenska skolan. Förmodligen är de här reaktionära utfallen i talet mycket vanliga i konservativa kretsar men de brukar vanligtvis döljas genom en viss polityr hos borgerliga politiker och deras högsta politiska tjänstemän. Så icke denna gång — därav uppmärksamheten. Den moderate statssekreteraren gör en genomgång av orsakerna till högskolans och forskningens s.k. kris. Han nämner tre orsaker: 1. ”Skolans försyndelser” och ”utbildningsväsendets baksmälla”. Jag återkommer till det. 2. Ett alltför jämlikt samhälle uttryckt på moderat vis: ”Lägg till detta lönenivelleringen, som tagit bort det mesta av rent ekonomiska incitament för högre studier”. 3. ”Den s.k. tidsandan”, bl.a. bestående i ”det växande ointresset för arbete över huvud taget”. Om de studerande sägs: ”De är på något sätt inte härdade i kampen med svåra arbetsuppgifter.” Jag vill inte ställa Britt Mogård till svars för alla uttalanden av hennes statssekreterare. Men jag vill gärna att hon skall besvara de frågor som rör skolan, där ju allmänheten måste förutsätta att det sagda har förankring i regeringen. Om så inte är fallet bör Britt Mogård ta avstånd från detta. Sammantaget konstaterar Britt Mogårds närmaste tjänsteman att ”vårt skolväsen inte är konkurrenskraftigt”. Främst är det grundskolan det är fel på. Den klarar inte att ”hävda både elementär ordning och disciplin och en hygglig kunskapsstandard”. Statssekreteraren fortsätter och ger exempel på skolans s.k. försyndelser: ”stora brister i även elementär räknefärdighet, oförmåga att skriva någorlunda korrekt svenska, bristande grammatiska grunder i moderna språk osv.” Orden medelmåtta och elit förekommer på flera håll. Här har man rabblat upp en massa reaktionära klyschor. Jag kan förstå att detta kan vara besvärligt för Britt Mogård i det interna arbetet inom moderata samlingspartiet, eftersom den här debatten förs i hennes kretsar, av dem som vill ha en tillbakagång till en annan tids skola. Men jag anser att hon borde vara så rakryggad att hon tar avstånd från den här typen av kritik. Hittills har den konservativa kritiken under oppositionsåren inte omsatts i några mer omvälvande förslag beträffande den svenska skolan. Men skall vi tolka den här reaktionära tonen som att en ny politik förebådas? Är f. ö. det som Britt Mogård uttalade här tidigare i dag — tveksamheten till en mer sammanhållen grundskola — ett första led i den politiken? Jag skulle gärna vilja att Britt Mogård svarade på de frågorna, liksom på min ursprungliga fråga.

Herr talman! Lena Hjelm-Wallén vill få det till att Anders Arfwedson egentligen solidaliserar sig med uttalanden om de halvbildade medelmåt; torna, trots att jag visat att det rör sig om ett referat av andras åsikter. Jag vet inte hur Lena Hjelm-Wallén läser innantill — det är i alla fall selektivt. Och hon kallar det som anförs för vulgärkritik! Jag skulle snarare vilja karakterisera det aktuella anförandet som ett försök att visa verkligheten som den är. : Vi tjänar verkligen inte samhället genom att försöka bluddra kring faktiska problem. Och glädjande nog har en hel del socialdemokrater börjat inse det, bl.a. Lena Hjelm-Walléns partikamrat Thage Peterson, som enligt Morgonbris har sagt: Vi måste erkänna att skolan inte fungerar bra nu. Ibland blir jag nästan rädd när jag kommer ut i skolorna i Stockholms län. Det kanske vore skäl för Lena Hjelm-Wallén att dels studera verkligheten, dels tala med Thage Peterson. Ämnet för anförandet var Svensk gymnasieutbildning — är den konkurrenskraftig? Talet var till största delen en analys av orsakerna till att rekryteringen till högre teknisk och naturvetenskaplig utbildning och forskning sviktar i vårt land. Anders Arfwedson pekade på en rad olika faktorer. Men det utmärkande var att han inte lade skulden på gymnasieskolan. Han konstaterade tvärtom att det inte är något fel på läroplanerna och att undervisningen är av hög kvalitet. Gymnasieskolan fick alltså högt betyg, tvärt emot vad Lena Hjelm-Wallén och en totalt snedvriden cirkulärartikel i A-pressen vill göra gällande. Däremot konstaterade Anders Arfwedson att det fanns brister i grundskolan, i förmedlandet av baskunskaper och basfärdigheter — ett konstaterande som gjordes i SIA betänkandet och som Lena Hjelm-Wallén hade understrukit i SIA propositionen. Man kan lägga tonvikten på olika delar av SIA-reformen. Jag för min del vill betona att jag anser det oerhört betydelsefullt att skolan lägger ökad vikt vid att baskunskaperna förbättras. Detta behövs framför allt för de s.k. svagpresterande eleverna, men det gäller faktiskt ganska många av de andra eleverna också. Jag skulle gärna vilja fråga Lena Hjelm-Wallén: Håller Lena Hjelm-Wallén nu på att ta avstånd från vissa delar av SIA-reformen?

Herr talman! Jag menar att det är en ojust debatteknik att påstå att talaren bara framförde andras åsikter. Inte vet jag hur man lägger upp sina tal inom det moderata samlingspartiet, men något lurt måste det vara med det. En talare från ett annat parti ställde tidigare här i dag också en fråga om vad som egentligen avsågs i ett annat tal av en framstående moderat. Där fick Britt Mogård gå in och dementera och förklara vad som hade menats. Det går inte att hävda att 13 tättskrivna sidor bara är citat av andras kritik mot skolan. En sådan debattstrategi är omöjlig, Britt Mogård. Britt Mogård säger att man inte skall bluddra. Men det är precis vad statssekreteraren har gjort, och nu tycker jag Britt Mogård gör det också. Jag hade uppskattat en litet mera rakryggad hållning. Britt Mogårds uppgift under riksdagens frågestund är just att besvara frågor som ställs till henne. Därför bör Britt Mogård säga ifrån om hon instämmer i talet eller inte. Det är viktigt därför att talet speglar en så vulgär skolsyn. En mycket hög regeringstjänsteman dömer med det ut hela den svenska skolan, de många elever och skolans personal som gör hängivna insatser i en verksamhet som är långt ifrån lätt att bemästra. Att det finns stora svårigheter i skolan har bl.a. jag redovisat i SIA propositionen. På denna finns — det har vi också sagt från socialdemokratiskt håll — inga enkla patentlösningar. Det som behövs är ett vardagligt förnyelsearbete i samspel mellan berörda personalgrupper, elever, föräldrar, myndigheter och politiker. Men det gäller då att ha en realistisk syn på detta och inte skönmåla — vi skall ordentligt känna till verkligheten, och det vill jag åtminstone för min del säga att jag gör. Men det viktigaste för dagen är att man gör skolan en stor otjänst om man svartmålar på det sätt som den moderate statssekreteraren gör. Det är att vrida debatten 20-30 år tillbaka. Det kan på intet sätt utgöra någon stimulans till de förändringar som dagens skola verkligen behöver.

Herr talman! Vill man tala om snedvriden debatteknik så skall man nog inte heta Lena Hjelm-Wallén. Jag har talat om att den första halva sidan var ett citat och ett referat, och berättat vad talet i övrigt innehöll — eftersom jag har fått den uppfattningen att Lena Hjelm-Wallén inte har läst det, mer än vissa mycket avsiktligt utvalda citat. Då säger Lena Hjelm-Wallén att jag har hävdat att detta skulle ha varit 13 sidor citat. Ingalunda! Det är min uppgift att svara på frågor. Men jag måste säga att jag tycker att det är en uppgift för en riksdagsman att läsa rätt och höra rätt. Och inte bluddra! Jag fick inget svar på frågan: Skall vi, som det står i SIA propositionen och som riksdagen har beslutat, enligt Lena Hjelm-Walléns uppfattning prioritera baskunskaper och basfärdigheter i skolan? Erkänner Lena Hjelm-Wallén att detta är ett problem i dagens grundskola och att vi kan göra något åt det?
Herr talman! Britt Mogård har tydligen inte riktigt lärt sig våra roller; hon ställer frågan till mig — det borde vara tvärtom. Frågan om baskunskaper och basfärdigheter tog vi socialdemokrater upp ordentligt inte bara i SIA-propositionen utan också i den motion som vi väckte i anslutning till den SIA proposition som Britt Mogård har skrivit och som ligger i utbildningsutskottet för behandling. Vi menar att Britt Mogård i den nuvarande propositionen inte tillräckligt utförligt har behandlat just frågan om baskunskaper och basfärdigheter. Vi vill ha ytterligare klarlägganden. Beträffande vårt intresse för baskunskaper kan Britt Mogård vara fullständigt lugn. Men det är inte detta debatten gäller i dag — den debatten kan vita vid annat tillfälle. Nu gäller det en hel rad uppseendeväckande uttalanden som Anders Arfwedson har gjort. Eftersom jag läste upp så många citat av Anders Arfwedson kan Britt Mogård inte gärna hävda att jag inte har läst talet till slut. Det har jag verkligen gjort, och det är därför som jag har blivit så upprörd. Det är hela den reaktionära syn som finns i det som jag skulle önska att Britt Mogård å regeringens vägnar tog avstånd från. I annat fall är jag orolig över utbildningspolitikens riktning framöver.

Herr talman! Här finns ett utdrag ur talet som jag skall be att få läsa upp och fråga: Är detta reaktionärt? Är detta svartmålning? I så fall går det verkligen numera en mycket djup klyfta mellan Lena Hjelm-Walléns och min uppfattning. Det påstås här att ingångsnivån till gymnasieskolan har sjunkit. Exempel på detta finns bara alltför många: stora brister i även elementär räknefärdighet, oförmåga att skriva någorlunda korrekt svenska, bristande grammatiska grunder i moderna språk osv. Det är precis detta som vi i SIA utredningen behandlade som ett mycket allvarligt problem, det är precis därför som vi krävde att en läroplansöversyn skulle syfta till en bättre träning i basfärdigheter. Och det var precis det som Lena Hjelm-Wallén skrev i sin proposition. Jag tycker det är fullständigt orimligt att försöka bygga upp motsättningar kring en fråga som är så väsentlig för det uppväxande släktet i vårt land. Skall vi skälla på varandra får det vara på andra grunder än på denna.
Herr talman! Jag skulle önska att Britt Mogård och jag inte alls skällde på varandra — jag skulle önska att Britt Mogård tog avstånd från det här upprabblandet av reaktionära klyschor som hennes närmaste politiska tjänsteman bestått oss med. Och jag hade faktiskt önskat att Britt Mogård menade vad hon sade nyss, att debatten skall föras på saklig grund. Men då passar inte reaktionära klyschor. Jag förstår att sådant tal kan innebära att man på sina håll vinner poäng, men på andra håll kan man förlora poäng, och hos en majoritet av riksdagen är jag säker på att så blir fallet.

Herr talman! Arbetsgrupper har tillsatts inom vissa län för att samordna de regionaloch sysselsättningspolitiska insatserna på orter som drabbas av sysselsättningsproblem till följd av strukturförändringarna inom bl.a. stålbranschen. Thure Jadestig har — med hänvisning till detta — frågat mig när länsstyrelserna kommer att få besked om omfattningen av utlovad personell förstärkning för arbetet inom dessa grupper. Jag avser att föreslå regeringen att på tilläggsbudget III begära medel för dessa länsgruppers verksamhet. Vid behandlingen av propositionen att medel borde kunna förskotteras från industridepartementets kommittéanslag i avvaktan på riksdagens beslut. Jag är av samma uppfattning och räknar med att medel bör kunna ställas till förfogande från detta anslag inom de närmaste veckorna. Härutöver kommer medel att anvisas från femtonde huvudtitelns anslag till länsstyrelserna.

Herr talman! Ibland kan det tyckas vara långt från tanke till handling. I det här fallet var tanken i sig god, men det synes ta tid.

Nu säger statsrådet att man i vissa län har tillsatt arbetsgrupper, och det stämmer. I Västmanlands län har man t.ex. gjort det. Men ute i bruksbygderna väntar vi på att de här arbetsgrupperna skall få personella och ekonomiska regionalpolitiska möjligheter att verka. Det har gått fyra månader nu, herr statsråd. I mitt anförande i kammaren den 14 december med anledning av propositionsbehandlingen noterade jag den positiva infallsvinkel som förslaget kan betyda, därest resurser verkligen ställs till länsorganens förfogande. Jag är naturligtvis medveten om att det inte är någon lätt uppgift att skapa ersättningsindustrier, särskilt inte med tanke på den besvärliga situation de flesta bruksorter i dag har, inte minst beroende på dessa orters ensidiga näringsliv. Men denna månadslånga väntan på besked om resursgivning ger, herr statsråd, inget gott intryck. Situationen ute i våra bruksbygder är oroande, otryggheten för de anställda och de berörda kommunerna är besvärande och oron för morgondagen är stor. Alla är vi överens om att järnhanteringens strukturproblem kräver speciella åtgärder, både kortsiktigt och mera långsiktigt. Det krävs en regional utvärdering av de sysselsättningsmässiga och samhällsekonomiska effekterna av den utveckling som nu är på gång inom järnhanteringen. Mot den bakgrunden är det svar jag fått mycket svagt. Det ger nämligen inte en enda ledtråd då det gäller frågan om när resurserna kommer och hur stora de kommer att bli.
Herr talman! Jag har i mitt svar meddelat att vi i tilläggsbudget III kommer att anvisa nödiga medel, och jag har dessutom hänvisat till den möjlighet att förskottera medel som här föreligger. Regeringens beslut beträffande tilläggsbudget III kommer f. ö. redan den 16 mars. Det finns alltså all anledning att från länsstyrelsernas sida fortsätta att bedriva det arbete som man de facto redan har startat i nära samarbete med industridepartementet. Thure Jadestig vill göra gällande att denna verksamhet har blivit fördröjd till följd av att det tagit tid innan medelsanvisning kunnat ske, men det är helt felaktigt. Vi har fortlöpande kontakter med de berörda länsstyrelserna, och arbetet bedrivs med all önskvärd målmedvetenhet. Jag vill också betona, vilket Thure Jadestig förefaller att ha glömt, att en hel del länsgrupper redan är i arbete. Det gäller Norrbottensdelegationen och Värmlandsdelegationen, som har fått medel i särskild ordning då strukturproblemen där är speciellt påtagliga. De resurser som länsgrupperna behöver för att arbeta med sysselsättningsproblemen är det viktigt att man inte bara anvisar till förstärkning av personalen vid länsstyrelserna. Det är sannolikt viktigare att man på länsnivån får tillgång till medel som kan användas på ett ganska fritt sätt, t.ex. för anlitande av konsulter. Det har redan varit möjligt att gå in med sådana arrangemang, och det kommer att bli ökade möjligheter till det med denna resurstilldelning. Det blir alltså en resursförstärkning till de här länen, både för att öka personalinsatsen och för att anlita konsulter för direkt målinriktade insatser. Jag vill nämna att vi dessutom stöder detta arbete genom att ge service från den etableringsdelegation som arbetar i industridepartementet och som också i detta målmedvetna arbete för att skaffa alternativ sysselsättning har fått en viss resursförstärkning. Det är alltså ett omfattande, målmedvetet och som jag hoppas resursrikt arbete som här bedrivs sedan några månader tillbaka.
Herr talman! Jag konstaterar bara att från november till i dag har länsstyrelserna inte fått de här resurserna som propositionen utlovade. Industriministern kan väl ändå inte säga att det är en snabb behandling i själva sakfrågorna. Det är riktigt att arbetsgrupper har startat i vissa län, men de består ju av chefer från regionala organ som i sig själva redan i dag har en hög arbetsbelastning. Vad som behövs är naturligtvis handläggare för att på ort och ställe kartlägga och hjälpa kommunalmännen, industrifolket och de fackliga organisationerna i arbetet. De regionala enheterna på länsstyrelsen har i dag ingen överbliven personal. De är redan tidigare mycket hårt ansträngda av sina arbetsuppgifter. Därför är det mycket viktigt att de här personella resurserna kommer länsstyrelsen till del. Jag noterar också med tillfredsställelse att statsrådet har för avsikt att ekonomiska resurser skall ställas till arbetsgruppernas förfogande, att detta sålunda blir en decentraliserad möjlighet. Då hoppas jag att också Västmanlands län får några miljoner, åtminstone som första insats.
Herr talman! Jag noterar att Thure Jadestig nu är tillfredsställd med mitt svar. Jag vill också påpeka, för att det inte skall råda något missförstånd, att det redan har anvisats speciella resurser för speciella problemområden. I t.ex. Norrbotten och Värmland har vi gått in med speciella resurser för de arbetsgrupper som är verksamma där. Det har då också innefattat konsultinsatser. Dessutom är att notera att vi har haft ett stort antal lokala grupper arbetande med dessa problem. De grupperna har bl.a. haft personella resurser från departementet att använda sig av för utredningsuppdrag etc. Att vi nu möter problem av en sådan omfattning och av en sådan svårighetsgrad att vi måste samordna de lokala arbetsgrupperna i länsgrupper för att få en aktivitet över länsorganens skilda kompetensgränser är ett resultat av utvecklingen. Men det innebär ju inte att här inte redan har bedrivits ett arbete, vilket Thure Jadestig nog bör kunna erkänna.

Herr talman! Det är nu länge sedan internationell politik uppfattades som ett område reserverat för specialister. Det har blivit självklart att den folkliga förankring som krävs för all annan politik i ett demokratiskt samhälle måste utgöra en grundval också för vår utrikespolitik. Vi måste aktivt försöka påverka världsutvecklingen, därför att det som nu händer i andra delar av världen bestämmer så mycket av vår egen framtid, men också därför att vi inte bara är svenskar utan världsmedborgare, vilkas solidaritet inte får stanna vid våra gränser. Desstora problem som präglar vår värld kan endast lösas genom ett effektivt samarbete över nationsoch blockgränser. De internationella samarbetssträvandena i FN och på andra håll måste fortsatt ha vårt fulla stöd. Den fasta svenska neutralitetspolitiken, med dess breda folkliga stöd, är grunden för vår utrikespolitik. Den motiveras av vår vilja att stå utanför militära konflikter. Den utgör ett väsentligt bidrag för att bevara den säkerhetspolitiska stabilitet som rått i Norden under efterkrigstiden. Den ger oss också på det utrikespolitiska fältet ett ansvar som det är vår skyldighet att ta till vara. Vi kan inte betraktas som förespråkare för någon stormakts intressen. Inte minst därigenom har vi särskilda möjligheter att få omvärlden att lyssna till vad vi säger. Sverige deltar aktivt inom nätverket av internationella samarbetssträvanden. Dessa syftar ofta till att lösa olika näraliggande praktiska och politiska problem. Men mera långsiktiga strävanden måste ligga till grund för vårt internationella handlande. Dit hör arbetet för att lösa internationella konflikter på fredlig väg, att få till stånd en verklig nedrustning, att åstadkomma en bättre hushållning med miljö och naturresurser och en rättvisare fördelning av världens tillgångar samt att upprätthålla och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. Samarbetet med stater som har liknande utgångspunkter och mål som vi själva är av avgörande betydelse för våra möjligheter att nå resultat. Det nordiska samarbetet är en ovärderlig tillgång för vårt land. Den förening av geografisk närhet, kulturella och historiska band och samstämmighet i politiska grundvärderingar som präglar de nordiska länderna är unik. Detta samarbete är också en styrka i det internationella arbetet. Ett centralt mål för svensk politik är att bevara den säkerhetspolitiska stabilitet som rått i Norden sedan andra världskriget och som brukar benämnas den nordiska balansen. Vår vilja och förmåga att fullfölja neutralitetspolitiken är en viktig del i denna balans. Väsentligt för denna stabilitet har varit att de nordiska länderna i sin politik respekterar de säkerhetspolitiska lösningar som vart och ett av dem har valt. En annan förutsättning är att stormakterna iakttar återhållsamhet i sin närvaro och sitt engagemang i Norden. Det ligger i stormakternas intresse, liksom i hela Europas, att en låg spänningsnivå bevaras i Norden. Detta kräver emellertid särskilda hänsyn från deras sida vad gäller införande av nya vapensystem i Norden och dess närhet och andra militärpolitiska åtgärder som ändrar den lokala styrkebalansen. Sverige har från årsskiftet flyttat ut sina fiskegränser. I detta sammanhang har vi genomfört förhandlingar med berörda grannstater om den svenska fiskezonens avgränsning, de ömsesidiga fiskerättigheterna samt det redan existerande regionala fiskerisamarbetet i Östersjön. Vi har anledning att vara tillfredsställda med de resultat som i samförstånd med våra grannar uppnåtts vid dessa förhandlingar. Genom utvidgningen av fiskezonen har vi skapat bättre förutsättningar för det svenska fisket i områden utanför våra kuster. Vid avgränsningen av den svenska fiskezonen har för vissa avsnitt överenskommelser träffats om arrangemang av provisorisk natur. Överenskommelserna är balanserade och föregriper inte dessa frågors slutliga reglering. Utvidgningen av de nationella fiskezonerna i Östersjön får inte innebära att det regionala fiskerisamarbetet i resursbevarande syfte minskar i betydelse. Vi har lagt fram förslag om hur detta regionala samarbete bör utformas i framtiden. Dessa har i allt väsentligt godtagits av övriga Östersjöstater, även om en formalisering av beslutet ännu inte skett. Utvecklingen och samarbetet i vårt närområde är delar av ett större europeiskt sammanhang. Tanken på Europa som en på gemensamma historiska och kulturella traditioner grundad helhet måste hållas levande och stärkas. Vi strävar efter ett fördjupat samarbete med alla Europas länder. Den s.k. Helsingforsandan har spelat en positiv roll för att befrämja detta alleuropeiska samarbete. Den har återspeglats inte bara i ett intensifierat besöksutbyte på alla nivåer utan också i konkreta framsteg beträffande mänskliga kontakter, informationsoch kulturutbyte och ekonomiskt samarbete. Vi har under de senaste åren fått nya belägg för de demokratiska idéernas livskraft. Det är glädjande att konstatera att det i dag för första gången i historien är fria val som bestämmer folkens framtid i samtliga Västeuropas länder. Vi har med sympati följt den demokratiseringsprocess som inleddes i Spanien efter Francos död och som lett till att landet under det gångna året välkomnats som Europarådets tjugonde medlemsstat. Ett mörkt inslag i den europeiska bilden utgör fortfarande situationen på Cypern. Trots allvarliga ansträngningar från bl.a. FN:s sida att få i gång seriösa förhandlingar mellan grekcyprioter och turkcyprioter är Cypernproblemet olöst. Som en följd av den turkiska invasionen 1974 blev tusentals människor flyktingar. Många är fortfarande försvunna. Vi har i FN och på många andra håll hittills utan resultat verkat för en undersökning för att klarlägga dessa människors öden. Arbetet i Europarådet är ett uttryck för den demokratiska värdegemenskapen bland dess medlemsländer och har enligt vår uppfattning en viktig uppgift att fylla. De regelbundet återkommande meningsutbytena mellan parlamentariker från medlemsländerna har lett till många värdefulla initiativ. Europarådets verksamhet är i stor utsträckning inriktad på praktiskt samarbete på en rad områden. Vi anser att Europarådets betydelse skulle stärkas om rådet koncentrerade sitt arbete på ett begränsat antal områden som ligger i linje med organisationens huvuduppgifter: människors grundläggande rättigheter och deras sociala trygghet. På det ekonomiska området har ett stort framsteg nåtts genom att det västeuropeiska frihandelsområdet nu förverkligats för de allra flesta industrivaror. Strävandena att ytterligare fördjupa det ekonomiska samarbetet i Västeuropa fortgår. Helhetsbilden har emellertid också sina skuggor. Hjulen snurrar alltjämt alltför långsamt i de västeuropeiska ekonomierna, liksom i världsekonomin i övrigt. Många miljoner människor går arbetslösa, däribland ett förfärande stort antal ungdomar. Dessa problem måste mötas med gemensamma och effektiva åtgärder. Helsingforskonferensen 1975 och den slutakt som undertecknades där var en framgång för de europeiska samarbetssträvandena. De deltagande staterna enades om en uppföljning av konferensen för att utvärdera hur åtagandena i slutdokumentet uppfyllts och för att fastställa riktlinjer för det fortsatta samarbetet. Det första uppföljningsmötet har i dagarna avslutats i Belgrad. Vi kan beklaga att mötet inte resulterade i nya beslut t.ex. beträffande förtroendeskapande åtgärder på det militära området och att slutkommunikén inte återspeglar de ingående diskussionerna om mänskliga rättigheter. Belgradmötets resultat bör dock inte mätas endast efter innehållet i kommunikén. Vi har ofta från svensk sida framhållit att säkerhetskonferensen liksom avspänningen är en långsiktig process som kräver tålamod och en klok politik av alla parter. Det är fråga om att engagera 35 stater med vitt skilda samhällssystem i en successiv utbyggnad av säkerheten och samarbetet i Europa i enlighet med riktlinjerna i det noggrant balanserade Helsingforsdokumentet. I ett sådant vidare perspektiv är det ännu för tidigt att fälla något slutligt omdöme om Belgradmötets betydelse för den fortsatta avspänningsprocessen. Överläggningarna där har ökat vår insikt om förutsättningarna för avspänningsprocessens vidare utveckling. Det gör oss bättre rustade att med realism förbereda oss för nästa uppföljningsmöte, som skall äga rum i Madrid 1980. Utvecklingen av förbindelserna mellan Förenta staterna och Sovjetunionen har avgörande betydelse för avspänningsprocessen, vilket kom till uttryck bl.a. i Belgrad. Avspänningspolitikens former och innehåll är inte en gång för alla givna. Det ställer krav på anpassningsförmåga och förståelse för motparten. De vinster som redan uppnåtts får inte äventyras. Det är i detta sammanhang av största betydelse att stormakterna i SALT-förhandlingarna uppnår överenskommelser om verkliga rustningsbegränsningar. Arbetet på nedrustning spelar en nyckelroll i avspänningssträvandena. Det domineras f. n. av förberedelserna för vårens särskilda session med FN:s generalförsamling om nedrustning. Herr talman! Kärnvapnen utgör det allvarligaste hotet mot vår civilisation och hela mänskligheten. Detta hot förvärras ständigt av kärnvapenstaternas fortsatta upprustning på området. Än allvarligare skulle det bli om ytterligare stater skaffade sig kärnvapen. Den pågående kvantitativa och kvalitativa kärnvapenupprustningen måste hejdas. Detta kan uppnås endast med Förenta staternas och Sovjetunionens aktiva medverkan. Kapplöpningen mellan vapen och motvapen driver ständigt fram nya vapensystem. En allvarlig följd av denna kvalitativa utveckling är att den gör det allt svårare att uppnå trovärdiga nedrustningsavtal. Regeringen har i flera sammanhang med kraft vänt sig mot neutronvapnet som ett av flera exempel på denna oroande kapprustning mellan supermakterna. Även i andra avseenden sker en kvalitativ upprustning av kärnvapenstridskrafterna i vår del av världen som inger stark oro, t.ex. genom införandet av moderna rörliga medeldistansrobotar. Sverige har länge arbetat för ett fullständigt kärnvapenprovstopp. Ett sådant skulle innebära ett viktigt steg mot kärnvapennedrustning och ett väsentligt bidrag till arbetet att förhindra spridning av kärnvapen till nya stater. Förenta staterna, Sovjetunionen och Storbritannien har ett ansvar att avsluta sina överläggningar i provstoppsfrågan i sådan tid att nedrustningskonferensen i Genéve kan få ett utkast till provstoppsavtal färdigt till den särskilda generalförsamlingssessionen. För övervakning av efterlevnaden av ett provstoppsavtal har regeringen förklarat sig beredd att upprätta, driva och finansiera ett internationellt seismologiskt datacenter i Sverige. Om kärnvapenstaterna visar vägen genom att inleda en verklig kärnvapennedrustning minskar de politiska motiv som kan finnas hos andra stater att själva skaffa kärnvapen. BI. a. därför måste vi med all kraft verka för att förstärka den internationella opinionsbildningen mot kärnvapen. Också andra internationella åtgärder krävs emellertid för att hindra kärnvapenspridning. Viktiga exempel på sådana är den kontroll som det internationella atomenergiorganet IAEA utövar på kärnkraftsområdet och de villkor som exportörländerna knyter till utförseln av kärnteknologi. Vi har framhållit vikten av att också problemen kring de resursslukande konventionella vapenrustningarna i olika länder och regioner ges stor uppmärksamhet. Statistiken säger oss att fyra femtedelar av världens totala militärutgifter går till konventionella vapen. Ett stopp på kapprustningen skulle kunna främja alla länders ekonomiska och sociala utveckling och öka förutsättningarna för stöd till u-ländernas utvecklingsansträngningar. Många av de frågor som aktualiseras vid en överföring av resurser från militär till civil verksamhet har emellertid ännu inte studerats ingående på det internationella planet. Sverige har därför tillsammans med övriga nordiska länder föreslagit en djupgående FN utredning om sambandet mellan nedrustning och utveckling. Kapprustningen är det mest extrema exemplet på resursslöseri i världen av i dag. En av de mest angelägna internationella uppgifterna är samtidigt att åstadkomma en rationell hushållning med världens resurser och en viss fördelning av dessa. De rika länderna slukar merparten av i världen producerade och utvunna råvaror och bär det tyngsta ansvaret för den pågående miljöförstöringen. Stora grupper i u-länderna tvingas å andra sidan just genom sin fattigdom att tära hårt på naturen. Tillgångar som mark och skog föröds genom jordförstöring eller ökenspridning. Människornas grundläggande behov måste kunna tillgodoses utan att naturtillgångar slösas bort eller förstörs och utan att gränserna för vad jorden kan tåla överskrids. För detta krävs att alla länder hushållar med resurserna, återanvänder det som går att återanvända och är sparsamma med det som inte kan förnyas. Det är emellertid inte knappheten i de sammanlagda resurserna i världen som i dag utgör huvudproblemet, utan den ojämna fördelningen av tillgångarna mellan rika och fattiga länder och mellan rika och fattiga människor i dessa. Arbetet för en ny ekonomisk världsordning handlar om att överföra resurser från i-länder till u-länder och om att ge u-länderna större förmåga att själva tillgodose sina behov. U-ländernas självtillit, oberoende och inflytande måste stärkas. Förhandlingarna om en ny ekonomisk världsordning har hittills endast lett till mycket begränsade konkreta resultat. En uppmjukning i viktiga i-länders inställning till avskrivning av de fattigaste ländernas skulder tycks dock vara på väg. Det svenska beslutet om skuldavskrivning har rönt stor internationell uppmärksamhet och kommer förhoppningsvis att vinna efterföljd. Vid höstens generalförsamling tog u-länderna initiativet till en översynskommitté med uppgift att granska och stimulera arbetet på en ny ekonomisk världsordning. Sverige kommer att verka i pådrivande riktning i denna kommitté. Det är viktigt att vi gör klart för oss vilka förändringar som skett och sker i det internationella ekonomiska mönstret. Några u-länder har haft en snabb tillväxt, i andra har fattigdomen ytterligare fördjupats. Nya ekonomiska klyftor har uppkommit. Arbetet i de internationella organen bör anpassas efter u-ländernas skiftande behov. Vi måste själva vara beredda att anpassa oss till nya ekonomiska villkor som en följd av u-ländernas utveckling. Energiförsörjningen har kommit att inta en dominerande plats i debatten kring resursfrågorna. Hård konkurrens hotar om de energiråvaror som står till buds. Alla länder måste i detta läge lägga sin vinn om en god hushållning. Ett särskilt ansvar vilar naturligtvis på de länder som svarar för den största konsumtionen. I såväl i-länder som u-länder krävs samtidigt en intensifierad utveckling av nya och förnybara energikällor. Energisamarbetet inom OECD:s energiorgan IEA och i andra fora bör kompletteras med ett globalt samarbete i FN:s regi. En ny ekonomisk världsordning måste åtföljas av åtgärder som syftar till en utjämning inom u-länderna. Detta är naturligtvis i första hand en uppgift för u-länderna själva. Vi måste se till att resursöverföringen inte bara blir en fråga om att flytta över för våra behov utvecklade produktionssystem och ekonomiska strukturer till u-länderna. Vägledande för vårt arbete måste hela tiden vara en vilja att i samarbete med u-länderna söka tillgodose dessas verkliga behov. | Herr talman! Kampen om de ekonomiska och materiella tillgångarna är en bidragande faktor till många konflikter. Apartheidsystemet i Sydafrika har som ett huvudsyfte att bevara den vita minoritetens privilegier. Det är Sydafrikas blinda fasthållande vid detta system som är grunden till våldet och förtrycket i södra Afrika. Det av FN proklamerade antiapartheidåret, som inleds på Sharpevilledagen den 21 mars, ger oss alla särskild anledning att sprida ökad kunskap om detta förhatliga system. Det är dess värre knappast realistiskt att tro på en snar förändring i Sydafrika. Det våld som regimen i stigande utsträckning använder för att försvara privilegiesamhället föder emellertid en allt större politisk medvetenhet hos den icke-vita majoriteten som kan bli avgörande för framtiden. I Namibiafrågan har fem västmakter sökt bidra till en kompromiss mellan Sydafrika och befrielserörelsen SWAPO, hittills dock utan resultat. Sydafrika har hotat med att proklamera självständighet på egna villkor om en förhandlingslösning inte kan nås. En sådan självständighet skulle bli helt illusorisk och blott innebära att Namibia blir ett nytt stamland. SWAPO:s befrielsekamp kommer i så fall att fortsätta. SVAPO:s medverkan är en Nr 96 förutsättning för en fredlig övergång till majoritetsstyre i Namibia. Onsdagen den Den rhodesiska minoritetsregimen har genom olika skenmanövrer lyckats 15 mars 1978 uppskjuta oundvikliga förändringar i ett samhälle där 250 000 vita äger nästan allt och 6 miljoner svarta nästan intet. Den har inte ens dragit sig för militära operationer mot angränsande länder. Vi uttrycker vår avsky inför denna brutala krigföring. Minoritetsregimen har nått en överenskommelse om en s.k. inre lösning. Denna har förkastats av Patriotiska fronten med stöd av de afrikanska staterna. Risken för inbördeskrig är uppenbar. Vi anser att endast en lösning som Patriotiska fronten kan medverka i och frontstaterna kan godta har utsikt till framgång. Fred och frihet för Zimbabwe måste grundas på demokratiska val. Det internationella samfundets stöd till oppositionen i södra Afrika är av vital betydelse i kampen för att avskaffa det legaliserade rasförtrycket. Påtryckningar utifrån kan få stor effekt. Här har de ledande västmakterna ett särskilt ansvar. Beslutet i FN:s säkerhetsråd om obligatoriskt vapenembargo mot Sydafrika var betydelsefullt inte minst från denna synpunkt. Vi kommer att verka för ytterligare åtgärder inom FN:s ram. Vi har i FN också följt upp det svenska initiativet från 1976 att säkerhetsrådet skall besluta om åtgärder mot nyinvesteringar i Sydafrika. Regeringen har också vidtagit flera andra åtgärder: Sydafrikakommittén utreder ett förbud mot kapitalexport till Sydafrika i samband med svenska nyinvesteringar. Åmanutredningen diskuterar med de svenska företagen frivilliga inskränkningar i deras verksamhet i Sydafrika. Vi har med de övriga nordiska länderna överenskommit om gemensamma åtgärder avseende Sydafrika och ett fortsatt samarbete på detta område. Vi har lämnat bistånd till frontstaterna med anledning av de uppoffringar som de fått göra till följd av konflikterna i södra Afrika. Sverige har lämnat humanitärt bistånd till befrielserörelserna i Namibia, Zimbabwe och Sydafrika. Detta bistånd liksom vår hjälp till flyktingarna undan minoritetsregimerna har ökat kraftigt under det senaste året, och ytterligare höjningar kan förutses för nästa budgetår. Herr talman! Med stigande oro har vi följt utvecklingen på Afrikas horn. Sedan många år pågår ett krig i Eritrea. Konflikten om Ogadenområdet i Etiopien har utvecklats till ett öppet krig mellan Somalia och Etiopien — två av världens fattigaste länder. Kriget förefaller nu att kunna gå mot sitt slut, sedan Somalia har förklarat sig skola dra tillbaka sina stridskrafter från etiopiskt territorium. Denna senaste fas i utvecklingen kan innebära att förutsättningarna för en förhandlingsuppgörelse mellan de båda länderna har förbättrats. Vi anser att den afrikanska enhetsorganisationens strävanden i detta avseende bör på alla sätt stödjas. Vi tar avstånd från den sovjetiska och kubanska inblandningen i konflikten. Denna medför även risker för avspänningssträvandena på andra håll i 9 världen. Vi har sedan länge ett omfattande biståndssamarbete med Etiopien. Inte minst av detta skäl följer vi utvecklingen där med särskild uppmärksamhet. Den terror och motterror som förekommit där de senaste åren har väckt berättigad internationell uppmärksamhet. Vi ser allvarligt på de kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter som därvid begås. Det är ett tragiskt faktum att inte heller folken i Indokina ännu fått fred. Allvarliga gränsstrider har på senare år förekommit mellan Kampuchea och Vietnam. Delvis bottnar de i olika uppfattningar om var de gränser går som bestämdes under kolonialtiden. Konflikten har emellertid också andra djupgående historiska och politiska orsaker. Det är vår förhoppning att det trots detta skall visa sig möjligt att bilägga konflikten på fredlig väg, så att befolkningen i detta redan så hårt drabbade område äntligen kan få ägna sina fulla krafter åt återuppbyggnad och fredligt utvecklingsarbete. Herr talman! Också Mellanösterns folk har alltför länge tvingats leva i osäkerhet och oro för nya våldshandlingar och nya krig. Det ligger självfallet först och främst i deras intresse att det äntligen blir fred där. Även den övriga världen väntar emellertid med stigande otålighet på en uppgörelse som skapar lugn och stabilitet i denna politiskt och ekonomiskt så viktiga region. Våldshandlingar av det slag som häromdagen förövades vid en raid i Israel, där många oskyldiga människor förlorade livet, upprör oss djupt. De försvårar fredsansträngningarna och gagnar inte palestiniernas sak. Nu på morgonen når oss nyheten om ett massivt israeliskt militärt överfall mot södra Libanon. Att på detta sätt möta våld med våld innebär endast ytterligare mänskliga lidanden. Det innebär också att en fredlig uppgörelse försvåras än mer. Jag vädjar till de israeliska ledarna att besinna sitt ansvar och avbryta det nu inledda anfallet. Risken är uppenbar att konflikten annars upptrappas ytterligare. En fredlig uppgörelse som innebär ett slut på ömsesidiga våldshandlingar är den enda vägen att nå fram till en bestående lösning av Mellersta Östern-konflikten. Det var med vissa förhoppningar som vi följde president Sadats historiska resa till Jerusalem. De förhandlingskontakter som detta modiga initiativ gav upphov till har ännu inte lett till konkreta resultat. Kanske har parterna tvärtom kommit att än starkare än tidigare markera sin grundläggande syn på de frågor som är centrala för en fredsuppgörelse. Samtidigt har splittringen i arabvärlden ökat. Det finns anledning att ånyo understryka att de principer som fastlagts i säkerhetsrådets två kända resolutioner 242 och 338 måste utgöra grunden för alla förhandlingar. Förvärv av territorier med våld är otillåtligt. Varje stat i området, även Israel, har rätt att leva inom säkra och erkända gränser. Dessa principer måste kompletteras med ett erkännande av Palestinaarabernas rätt att själva bestämma sin framtid och således också, om de så väljer, att bilda en egen stat som lever i fred vid sidan av Israel. Palestinaaraberna måste ges möjlighet att medverka i uppgörelser som rör deras egen framtid och vilkas förpliktelser de skall uppfylla. Den av oss hävdade uppfattningen om PLO:s representativitet innebär inget ställningstagande till organisationens politiska mål och metoder. Vi har haft anledning att uttala oss kritiskt För Sverige är Israels rätt att existera en självklarhet. Vi har därför med tillfredsställelse kunnat konstatera att vissa av de berörda arabstaterna numera synes villiga att erkänna Israel. De tycks också kunna godta långtgående garantier för Israels säkerhet så snart ockuperade områden utryms av Israels trupper och en lösning nås av palestiniernas problem. Det är samtidigt beklagligt att andra arabstater visat en fortsatt omedgörlig hållning. Den israeliska bosättningspolitiken inger oro. De israeliska bosättningarna på Golanhöjden och på Västbanken, i Gazaområdet och nordöstra Egypten har av FN upprepade gånger förklarats som olagliga. Det är uppenbart att de utgör ett svårt hinder för en uppgörelse. Israel tycks alltjämt ställa krav på betydande förändringar av gränserna. När premiärminister Begin går så långt som att göra anspråk på israelisk suveränitet över de arabiska områdena på Västbanken och i Gaza, som en gång ingick i det gamla Palestina, finner vi detta orimligt och djupt oroväckande. I Mellanösternkonflikten är stormakterna sedan länge engagerade. De har därför en betydelsefull roll att spela. Förenta staterna och Sovjetunionen delar på ordförandeskapet vid Genévekonferensen, vilket markerar dessa båda staters särskilda ansvar i ansträngningarna att nå en rättvis och varaktig fredsuppgörelse. Herr talman! I samband med öppna konflikter sätts fundamentala mänskliga rättigheter i stor utsträckning ur spel. Allvarliga kränkningar förekommer emellertid också i många länder som är besparade krigets fasor. De mänskliga rättigheterna har under de senaste åren mer än tidigare kommit i centrum för internationell uppmärksamhet och debatt. Vi deltar aktivt i den internationella opinionsbildningen och i arbetet på att utforma nya internationella regler för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. I höstas lade Sverige i FN fram flera resolutionsförslag med detta syfte. I flertalet fall kröntes våra ansträngningar med framgång. Bl.a. antog generalförsamlingen en resolution om politiska fångar. Vi lyckades också få resolutioner antagna som lägger grunden för en fortsatt kamp mot dödsstraff och tortyr. Men även om internationella normer utarbetas till skydd för de mänskliga rättigheterna, så är det många stater som inte tillämpar dem. I en del fall blir kränkningarna föremål för debatt och kritik i FN och andra internationella organ. FN hart.ex. kraftfullt tagit avstånd från raspolitiken i södra Afrika och militärdiktaturens förtryck i Chile. I andra fall är majoriteten av FN:s medlemsstater ovillig att diskutera förhållandena i andra medlemsstater trots att det föreligger klara belägg för upprörande kränkningar där. Dessa svårigheter får emellertid inte leda till resignation. Vi har ett ansvar att vaksamt följa utvecklingen och noga pröva alla vägar som står oss till buds för att söka åstadkomma förändringar när de mänskliga rättigheterna åsidosätts. Detta måste ske på ett sådant sätt att våra insatser blir ett verkligt stöd för dem vi avser att hjälpa. Herr talman! När problem och konflikter består från det ena året till det andra ger det lätt intrycket att den internationella skådebanan kännetecknas av oföränderlighet. Den besvikelse vi kan känna inför detta får inte leda till uppgivenhet. Vi får inte förväxla långsamhet med orörlighet. De internationella perspektiven är ofta med nödvändighet långa. I medvetande härom måste vi målmedvetet arbeta för att motverka våldet som politiskt medel, för att främja frihet och respekten för mänskliga rättigheter och för att medverka till ett ekonomiskt och socialt framåtskridande som grundas på omsorg om vår miljö och om kommande generationer liksom på rättvisa och internationell solidaritet.

Herr talman! Det finns många tecken som tyder på att vår vilja och förmåga att värna och vidareutveckla det nordiska samarbetet under de närmaste åren kommer att sättas på nya prov. Det hänger samman med den ekonomiska krisens verkningar för de nordiska länderna. I ett intressant anförande i Hässelby för en tid sedan ställde den norske stortingspresidenten Guttorm Hansen frågan: ”Kommer vi om ett tiotal år att fråga oss om det var så att det nordiska samarbetet var en produkt av överflödssamhället och icke en verkligt djupgående process?” Dvs.: Det nordiska samarbetet har gått bra så länge vi alla expanderade. Men när krisen kommer kan det nordiska samarbetet bli ett av dess offer. För de nordiska länderna har den ekonomiska krisen redan betytt stora påfrestningar. Tryggheten för arbete och inkomst hotas för många människor. Kraven på omedelbara åtgärder till skydd mot dessa hot växer. Sådana åtgärder — i den mån de innebär kortsiktiga skyddsåtgärder på t.ex. handelspolitikens och valutapolitikens områden — ger i allmänhet ett mycket kort andrum. Det är uppenbart att det skulle vara utomordentligt farligt för det nordiska samarbetet om man steg för steg gav efter för sådana krav. Det skulle kunna leda till en gradvis växande protektionism i Norden. I ett läge då den nordiska samhandeln vuxit sig allt starkare skulle en sådan utveckling kunna medföra skador, som det tar lång tid att reparera. Medvetandet om dessa problem växer. Vid Nordiska rådets session i Oslo för några veckor sedan stod detta ämne i förgrunden för intresset. Grundfrågan är denna: Finns i Norden den politiska viljan och beredskapen till praktisk handling för att gemensamt möta den internationella krisens verkningar? Om en ny internationell arbetsfördelning tvingar sig fram och utlöser en smärtsam omställning i industriländerna, vilka möjligheter har de nordiska länderna att gemensamt möta problemen? I Oslo kretsade diskussionen kring några konkreta samarbetsförslag som väckts dels av rådets socialdemokrater, dels av den norska regeringen. Det gäller ett samarbete på valutaområdet och en analys av krisens orsaker med sikte på gemensamma åtgärder. Förslagen har nära samband med varandra. Därtill kan man ställa frågan: Finns vilja till ett konkret samarbete inom industripolitiken? Instrumenten finns redan till en del: den nordiska investeringsbanken, industrifonden och de gemensamma forskningsresurserna. På miljöpolitikens område har vi kommit långt. Det finns goda förutsättningar för en nordisk energipolitik, den gång den svenska regeringen löses ur sitt kramptillstånd på detta område. Därmed skapas också grunden för ett bredare industripolitiskt samarbete av offensiv och framåtsyftande karaktär. Det är min övertygelse att vår förmåga till ett offensivt nordiskt samarbete på näringspolitikens område under de närmaste åren kommer att tillhöra våra verkliga ödesfrågor. De påfrestningar och krav på samverkan och sammanhållning som den internationella krisen medför för samarbetet i Norden gäller självfallet även Västeuropa i stort. Den omfattande arbetslösheten biter sig fast och tycks dess värre bli en alltmer accepterad del av det nutida industrisamhället. Visser nu i Västeuropa hotfulla tecken på att en permanent underklass av särskilt utsatta växer fram: kvinnor, lågutbildade, invandrare. handikappade på olika sätt. De saknar i många fall egen kraft och egna organisationer för att värna sina intressen på en hård och krympande arbetsmarknad. I den ekonomiska krisens släptåg följer ett hårdnande politiskt klimat med en påtaglig motsättning mellan grupper, samhällsklasser och ideologier. Därigenom hotas sammanhållningen och solidariteten inom våra egna nationer och mellan länder och regioner. Och i ett snålt och ogint samhällsklimat blir det föga utrymme för drömmen om en ny internationell ekonomisk ordning som skulle ge rättvisa åt jordens fattiga. Det är viktigt att krisen inte leder till passivitet och uppgivenhet. Ett uttryck för kampvilja är att den europeiska fackliga samarbetsorganisationen den 4 april organiserar demonstrationer i 18 länder mot arbetslösheten. Skälet är den växande otålighet som löntagarna i hela Västeuropa känner inför den passivitet som visas från regeringarnas sida. Man kräver kraftfulla åtgärder mot kapitalismens kris — ett ökat bostadsbyggande, en vidgad samhällsplanering, ett stärkande av den gemensamma sektorn och mycket annat. Även i Östeuropa är de ekonomiska problemen betydande. Men därifrån hör vi av förståeliga skäl mest om politiska problem. Kraven på medborgerliga frioch rättigheter och en demokratisering i stort växer i styrka. Vi erinras i denna tid om en annan vår för jämnt tio år sedan. I Tjeckoslovakien 1968 påbörjades en unik process: Ett folk reste sig i glädje mot en förkvävande stalinistisk diktatur för att återvinna demokrati, för att införa en socialism med mänskligt ansikte. Pragvåren krossades. Men dess idéerlever ännu, kanske starkare än någonsin, i Tjeckoslovakien och i Europa i övrigt. Vi kan skönja det i de ständiga budskap som når oss från kommunistländerna om hur människornas längtan efter enkla och vardagliga friheter inte kan förkvävas utan ständigt blossar upp på nytt. Vi kan skönja det i de västeuropeiska kommunistpartiernas ständigt pågående kamp mot sina förlegade antidemokratiska doktriner med varierande framgångar och med varierande allvar. För oss ter sig dessa strömningar i öst och väst som ett uttryck för den demokratiska socialismens styrka och attraktionskraft. Problemen i vår världsdel är främst sociala och politiska. Här finns inga omedelbara och akuta konflikthot av militär natur. Men stormaktsmotsättningarna kastar ändå sina skuggor över Europa. Den ständiga kapprustningen och bristen på framsteg i nedrustningsarbetet inger oro. Europa är i detta avseende inte något fredat område. Här finns i själva verket kapprustningens strategiska centrum. Visserligen tycks den allmänna bedömningen vara att en eventuell militär konflikt mellan supermakterna kommer att starta någon annanstans än i Europa. Men även om så skulle ske måste vi räkna med att endera parten — i syfte att få övertag — kan söka öppna en front också i vår världsdel. Som Alva Myrdal nyligen påpekat kan kriget helt enkelt transporteras hit, trots att här saknas egentliga krigsorsaker. Här finns en färdig krigsskådeplats, här finns sedan länge stora militära styrkor och färdigprogrammerade vapen klara för avskjutning. Enligt SIPRI finns omkring 7 000 amerikanska och kanske 3 000 sovjetiska taktiska kärnvapen enbart i Centraleuropa. Sprängkraften hos dessa vapen är ungefär 50 gånger så stor som den som användes under hela det andra världskriget, hela Koreakriget och hela kriget i Indokina sammantagna. Jag vill mot denna skrämmande bakgrund peka på två praktiska åtgärder. Den första är att få ny fart på de förhandlingar som sedan 1973 förs i den österrikiska huvudstaden om rustningsbegränsningar i Europa. Risken för att en konflikt kommer att överföras till vår världsdel skulle reduceras, om vapenarsenalerna i Europa kunde minskas radikalt. Några positiva resultat har förhandlingarna i Wien dock inte avsatt under de fem år de hittills pågått. I stället tycks förhandlingsarbetet i det närmaste ha förlamats. Konkreta uppslag har inte saknats, utan förlamningen är av politisk art. Sverige och övriga alliansfria stater i Europa deltar inte i förhandlingarna i Wien. Ändå berör dessa naturligtvis även våra säkerhetsfrågor. Därför kan ett deltagande från svensk sida komma att aktualiseras. Jag utgår från att regeringen tar initiativ till en svensk medverkan när så visar sig lämpligt. Min andra reflexion gäller hela frågan om placeringen av stora kärnvapenlager på den europeiska kontinenten. Östen Undén förde i Förenta nationerna fram tanken på en kärnvapenfri klubb för 15 år sedan. Det finns alla skäl att arbeta vidare på denna grundidé. Alva Myrdals huvudtes, i hennes utomordentliga bok om nedrustningsarbetet, är att kapprustningen är ett resultat av en gigantisk felkalkyl. Utvecklingen under senare år har uppenbarligen bekräftat denna tes. Militärutgifterna i världen beräknades 1977 uppgå till närmare 2 000 miljarder kronor. Det motsvarar omkring 5 miljarder svenska kronor per dag. Dessa enorma utgifter står på intet sätt i proportion till den ökade säkerhet som de förmodas åstadkomma. I själva verket ökar de hotet mot människornas säkerhet i alla länder. Det sägs att Förenta staterna och Sovjetunionen nu kan förstöra varandra femtio gånger om, att de 1985 kommer att kunna förinta varandra hundra — Nr 96 gånger om. Det kan inte finnas några rationella motiv för att bygga upp en Onsdagen den sådan vanvettig förstörelsestyrka. Och det säger sig självt att den inte har ökat 15 mars 1978 de små staternas säkerhet i något som helst avseende. Men även om vi står inför en kvantitativ kapprustning av väldiga mått är Utrikes-, handelskanske den kvalitativa upprustningen ännu farligare. Det förefaller som om och valutapolitisk det inte finns någon gräns för vad den militära forskningen och utvecklingen — debatt får kosta. Nya vapen ser dagens ljus inte för att de i någon mening skulle behövas utan därför att de är möjliga att utveckla och fabricera. Och om det inte finns någon strategi för deras användning hittar man på en sådan strategi. En av de senaste uppfinningarna är den s.k. neutronbomben. Till försvar för denna anförs ibland att fienden kommer att uppleva risken för att denna bomb sätts in som större än risken för att andra kärnvapen tas till användning. Därför — heter det - kommer avskräckningseffekten att bli större. Och eftersom detta innebär att ett kärnvapenkrig blir ännu mer osannolikt skulle neutronbomben egentligen vara mer human än andra vapen. Om detta vill jag säga två saker. För det första — ett vapen som långsamt dödar människor genom strålning medan materiella ting lämnas oskadade har ingenting med humanitet att göra. Neutronbomben är inte mer human än de kemiska vapen vilkas användning sedan länge förbjudits i internationella avtal. Det är ett vapen som kan skapa vad som stundom kallas ”levande spöken” — soldater som utsatts för dess strålning, som därför kommer att dö om ett par dagar, om en vecka eller om fjorton dagar men som ända fram till dess kan fortsätta att slåss. Det är ingen överdrift att, som Alva Myrdal har gjort, karakterisera neutronbomben som ett utslag av utstuderad grymhet, ett resultat av vapenteknikernas triumf över etisk anständighet. För det andra — en del av neutronbombens förespråkare har hävdat att kampen mot detta vapen anförs av naiva idealister som saknar kunskap om den militärstrategiska verkligheten. Men även utifrån militära perspektiv finns det starka invändningar att resa. En del av dessa har nyligen utvecklats av den amerikanske forskaren Fred Kaplan, vid Massachusetts Institute of Technology. Ett blixtangrepp från Warszawapaktens sida över Västtysklands norra slättområden är enligt Kaplan vad NATO-planerarna är mest oroade över. I ett sådant angrepp skulle bl.a. tusentals stridsvagnar komma inrullande österifrån. Och dessa skulle inte gå att stoppa utan insatser av kärnvapen, menar man. Men den typ av kärnvapen som NATO nu har till sitt förfogande skulle inte bara förstöra stridsvagnarna från öst. De skulle också döda och skada NA TO-soldaterna och stora delar av den tyska civilbefolkningen och dessutom förinta eller förstöra viktiga delar av det tyska samhällsbygget. Det är här neutronbomben skulle vara överlägsen, enligt dess förespråkare. Den skulle ta död på soldaterna inne i stridsvagnarna i stället för att förstöra stridsvagnarna som sådana. Det är möjligt genom den starka dödliga strålning som neutronbomben genererar. De materiella skadorna skulle 15 minskas radikalt. Och många tror att ett kärnvapenkrig på detta sätt lättare skulle kunna hanteras, begränsas och därmed göras ”säkrare”. Det finns mycket som talar för att detta i själva verket är vilseledande argument. Om NATO skulle använda neutronbomben mot Warszawapaktstyrkor skulle Sovjetunionen nästan säkert slå tillbaka med egna kärnvapen. Och vid en en sådan motattack skulle nog inte hänsynen till byggnader och andra kapitaltillgångar i Västtyskland komma i första rummet. Och vidare — om man i Sovjetunionen har anledning tro att USA kommer att använda sig av neutronbomber i ett krig på europeisk mark, så kan detta tänkas inbjuda till ett s.k. förebyggande kärnvapenanfall från rysk sida i extremt känsliga situationer. Neutronbomben är således ett utomordentligt farligt vapen. Och detta inte bara på grund av de fruktansvärda skador det orsakar utan också därför att det kan få militärstrateger att tro att kärvapenkrig kan begränsas och kontrolleras. I själva verket ökar det riskerna för kärnvapenkrig, samtidigt som det minskar den tröskel som skiljer konventionella vapen från kärnvapen. För oss i Sverige — som länge kunnat framställa kärnvapen men som tagit ett definitivt politiskt beslut att icke anskaffa sådana vapen — är det särskilt viktigt att denna gräns strikt upprätthålls. Därför är det fullkomligt självklart att vi måste fortsätta att motarbeta neutronbomben — både därför att det stämmer med vår allmänna linje i nedrustningsarbetet och därför att det stämmer med våra egna nationella intressen. Man får av detta inte förledas tro att vi därmed skulle acceptera andra former av kärnvapen, av vad slag de vara må och var de än må stationeras. Debatten om neutronbomben stärker ju argumenten mot kärnvapen över huvud taget i öst och i väst — och mot alla slags rustningar. Om ett par månader inleds FN:s generalförsamlings specialsession om nedrustning. Här finns en unik möjlighet att starta en världsomfattande aktion till förmån för ett stopp för kapprustningen och en neddragning av världens militärutgifter. Denna chans kan vi inte låta gå oss förbi. Men nedrustning får inte bara bli en fråga för regeringar och experter. Därtill är den alltför allvarlig. Det behövs en bred folklig opinion i alla länder. Socialdemokratin har varit pådrivande i det internationella fredsarbetet. Inom socialistinternationalen pågår nu ett omfattande arbete för att främja nedrustningssträvandena, bl.a. genom en internationell konferens i Helsingfors nästa månad. Herr talman! I Mellanöstern riskerar fredsförhoppningarna att grusas. Den frågan kommer att behandlas mer utförligt av Sven Andersson i Stockholm, men låt mig säga följande. President Sadats resa till Jerusalem var inledningen till de första officiella samtalen mellan Israel och ett arabland sedan staten Israels tillkomst för 30 år sedan. Därigenom skapades en helt ny politisk situation i Mellanöstern, och ett tillfälle uppstod att bryta dödläget. Arabvärldens mest betydelsefulla land förklarade sig villigt att tillförsäkra Israel säkra och erkända gränser. Psykologiska och politiska barriärer bröts ned på ömse sidor och förhoppningarna om en fredlig uppgörelse fick ny kraft. Nu ser detta tillfälle ut att förspillas, glida de medverkande ur händerna. Det israeliska svaret blev inte vad president Sadat hade väntat sig, i själva verket har Israel visat en nära nog helt oböjlig attityd. Jag tycker det är bra att regeringen i dag med sådan skärpa har uttalat sig mot den israeliska bosättningspolitiken. Därtill kommer en besinningslös reaktion från palestinskt håll. Till följd av en vedervärdig och oförsvarlig terroristaktion dödades ett stort antal israeler, de flesta civila, under veckoslutet. Detta förkastliga och destruktiva dåd, som Fatah tagit ansvar för, kan aldrig öka det palestinska folkets möjligheter till fred och rättvisa. Den grupp som utförde dådet utanför Tel Aviv i Israel kallade sig Deir Vassin. Deir Vassin var namnet på en arabisk by, som med stor grymhet anfölls 1948 av den judiska terroristorganisationen Irgun. Detta visar hur hatet lever genom decennier i Mellanöstern, hur desperationen föder våld och terror. Vi har alltid tagit avstånd från terroraktioner, från vilket håll de än kommer. Vår reaktion gäller våldets destruktiva spiral, som skapar oförsonlighet och hat, inte fred och utveckling. Vi fördömde hårt den judiska terrorismen på sin tid. Men för den skull frånkände vi inte det israeliska folket dess rätt till nationell identitet och ett hemland. Vi fördömer hårt Fatahs terrorism i dag. Men för den skull frånkänner vi inte det palestinska folket dess rätt till nationell identitet och ett hemland. Utan en lösning på detta folks legitima krav går det inte att nå fred och säkerhet för Israel. I dag på morgonen nås vi av nyheten att Israel företagit ett militärt angrepp på ett grannland, Libanon. Denna invasion måste utan reservationer fördömas. Herr talman! Också i Afrika präglas utvecklingen av risker för hårdnande motsättningar och ökat våld. På Afrikas horn har två av de allra fattigaste länderna på vår jord bekämpat varandra. Materiella och mänskliga resurser har förötts i ett grymt krig i stället för att satsas i kampen för utveckling. Det är den ena tragiska aspekten på kriget mellan Etiopien och Somalia. Den andra är stormakternas inblandning i konflikten. De har försett området med stora leveranser av vapen och krigsmateriel i hopp om att vinna bundsförvanter och baser. Men erfarenheterna visar att även ett massivt militärt engagemang från utlandet sällan skapar trogna allierade. USA försåg under kejsartiden Etiopien med vapen och fick i gengäld tillgång till baser och goda kontakter med en i Afrika traditionellt betydelsefull regim. Men så utlöstes en inre urladdning: ett våldsamt uppror mot regimen och mot den härskande klassen. Det leddes visserligen av en liten grupp revolutionära officerare, men byggde ytterst på en folklig vrede mot feodalismen. Denna revolutionära process försiggår med en brutalitet och med ett mänskligt lidande i spåren som, för att jämföra med vår världsdel, närmast för tanken till de franska och ryska revolutionerna. Urladdningen riktade sig emellertid också mot dem som hade stött förtryckarna. Därmed blev det även lättare att politiskt och ideologiskt söka kontakt med den andra stormakten. Sovjetunionen för sin del upprustade Somalia och fick i gengäld tillgång till baser. För några år sedan kunde man läsa många skildringar av Somalia som ett kommunistiskt brohuvud. Det visade sig att båda stormakterna underskattade den nationalism, som fick den somaliska regeringen att söka erövra Ogadenprovinsen, även till priset av en brytning med Sovjetunionen. Så har vi bevittnat ett krig mellan fattiga länder, där den ena sidan till en början utrustades med amerikanska vapen men med stöd av Sovjetunionen bekämpar den andra, utrustad med Sovjetunionens vapen men med visst stöd av västliga intressen. Kan vi få en mera uttrycksfull bild av faran för små stater att dras in i stormakternas konflikter, eller av hur stormakternas strävanden att genom militärt stöd vinna maktpolitiska fördelar kan slå tillbaka på dem själva? Kubanska rådgivare och soldater har spelat en framträdande roll i konflikten på Afrikas horn. Till Angola kom kubanerna på begäran av den sittande regeringen. De bidrog till att avvärja en sydafrikansk invasion, som om den lyckats sannolikt skulle ha medfört en marionettregim i Luanda. Detta fann vi inte anledning att kritisera. Däremot har vi från första början tagit avstånd från Cubas militära engagemang i Etiopien. Cubas engagemang ger argument till dem som vill arbeta mot avspänning och som vill nedvärdera de afrikanska folkens egen förmåga till frigörelse. Den etiopisk-somaliska konflikten går nu in i ett nytt skede. Somalia har deklarerat sin avsikt att upphöra med invasionen. Det är oerhört viktigt att Etiopien nu inte i sin tur begår aggression mot Somalia. I detta nya läge, då Somalias aggression har upphört, kan inte längre några skäl åberopas för Cubas och Sovjetunionens militära närvaro i landet. Nu borde också tiden vara inne för en förhandlingsuppgörelse om Eritrea. I den rapport som avgavs till den Socialistiska Internationalen av dess delegation till Södra Afrika konstaterade vi att världen nu bevittnar vad som förefaller vara det sista stadiet i apartheidsystemets oundvikliga sammanbrott. Befrielserörelserna växer i styrka, rasistregimerna blir alltmer isolerade och världsopinionen mot apartheid blir allt starkare. Å andra sidan underströk vi i rapporten med skärpa att situationen är mycket allvarlig. På detta tyder den militära och ekonomiska makt, de enorma arsenaler av utåtriktad aggression och inre förtryck som rasistregimerna förfogar över samt den extremistiska attityd som kommer till uttryck i dessa länder. Vi står inför den dubbla risken av ett raskrig och en upptrappad konflikt mellan utländska intressen, inkl. de ledande stormakterna. Ian Smith och några svarta ledare har nu förhandlat fram en s.k. intern lösning i Salisbury. På sitt sätt utgör den en eftergift för den svarta nationalismens kamp. Utan nationalistorganisationernas växande framgångar skulle Ian Smith aldrig ha uttalat sig för svart majoritetsstyre. Men denna lösning kommer tio år för sent. I dag är syftet att splittra afrikanerna och att garantera fortsatt vit dominans. Smith söker att ställa de svarta nationalister som främst drivit kravet på majoritetsstyre utanför inflytande och deltagande. Det går dock inte att finna en fredlig och varaktig lösning utan Patriotiska frontens medverkan. England, som har sitt direkta ansvar i Rhodesia som gammal kolonialmakt, och USA står bakom det s.k. Owen-Young-förslaget för en lösning av konflikten. Förslaget har accepterats som grundval för förhandlingar av praktiskt taget alla inblandade utom Smith. Patriotiska fronten har visat en klar förhandlingsvilja. På Malta gick man med på att acceptera utgången av de fria val som ryms inom förslaget. Man accepterar vidare ett övergångsstyre under den brittiske generalguvernören och någon slags roll för FN-trupper. Smith satsade i stället på aggression mot grannländerna, präglad av stor grymhet, och på den s.k. interna lösningen. På ytan kan överenskommelsen i Salisbury verka acceptabel, eftersom den ger sken av svart majoritetsstyre. Det finns därför de i väst som anser att lösningen kan godtas. De tycks inte inse vad uppgörelsen kommer att leda till. Patriotiska fronten kommer inte att ge upp kampen. Den kommer att söka det stöd den kan få — i och utanför Afrika. Man kan förutse ett långvarigt inbördeskrig med allt starkare stormaktsinblandning. Västmakterna står än en gång inför risken att bli identifierade med rasism och kolonialism, och när man läser en del inlägg som gjorts i England och Amerika frågar man sig: Har de alltså ingenting lärt av Vietnam och av andra erfarenheter? Smiths s.k. interna lösning påverkar också direkt utvecklingen i Namibia. Den kan locka Vorsterregimen att eftersträva ett liknande arrangemang. Detta vore så mycket mera beklagligt som läget i Namibiaförhandlingarna nyligen varit mycket nära den punkt där verkliga framsteg kunde nås. I Namibia är inte befrielserörelsen splittrad; där finns inga alternativ till SWAPO. Skulle Vorster satsa på en intern lösning, finge han inte bara skapa marionetter i Namibia utan också upprusta dess vita minoritet. SWAPO har visat en långtgående kompromissvilja och smidighet för att nå en förhandlingslösning. Man har accepterat att Sydafrika håller viss trupp i Namibia under övergångsskedet till självständighet. Man är helt inställd på internationellt övervakade val, och man har även gått med på att ställa sina egna trupper under FN-kommando. Det går inte att kräva flera eftergifter från SWAPO. I stället måste nu trycket mot Vorsterregimen öka. Sydafrikas illegala ockupation måste upphöra. Namibia måste få oberoende och majoritetsstyre. Säkerhetsrådets resolution 385 måste helt och hållet uppfyllas. Självständigheten skall gälla hela Namibia, även Walvis Bay. Det är mot denna bakgrund synnerligen viktigt att för den internationella opinionen entydigt klargöra var Sverige står i denna situation. Att söka en lösning i Zimbabwe eller Namibia som utesluter Patriotiska fronten eller SWAPO vore inte bara djupt orättfärdigt, det skulle också förlänga den väpnade kampen och öka riskerna för raskrig och stormaktskonfrontation. I dag gäller det att med all kraft upprätthålla sanktionerna mot Rhodesia i full solidaritet med Zimbabwes folk. Herr talman! Jag hade tänkt avsluta anförandet med några ord om en ny ekonomisk världsordning och förhållandet mellan nord och syd. Jag hinner inte det nu med hänsyn till tidsbegränsningen, men jag kanske kan återkomma senare. Det är ett område där jag av omständigheternas makt kommit att bli djupt engagerad, och under alla förhållanden avser jag att återkomma i kammaren i detta ämne.

Herr talman! Jag konstaterar med glädje den stora samstämmighet som råder i de utrikespolitiska frågorna. Detta har ju med all önskvärd tydlighet framgått av de anföranden som redan har hållits här, inte minst det som Olof Palme höll tidigare. Det gäller både i sådana frågor som det nordiska samarbetet, det europeiska samarbetet och inte minst nedrustningsfrågorna samt arbetet på internationell solidaritet liksom frågan om det ansvar som Sverige har att driva detta arbete i alla internationella sammanhang. Jag vill också understryka — vilket jag gjorde i mitt tidigare anförande — att även om Sverige kan räknas till de mindre staterna, har vi i vårt land ändå ett ansvar, dels för oss själva, dels i de större sammanhangen, att göra vår röst hörd. Mot den bakgrund vi har med en alliansfri neutralitetspolitik har vi speciella möjligheter till detta men också ett ansvar, som man i vår omvärld förväntar sig att vi skall uppfylla. Jag är som sagt mycket glad för det stöd som vi har fått för regeringens arbete på det utrikespolitiska området. Jag vill också gärna något ytterligare kommentera det nordiska samarbetet. Olof Palme sade i sitt anförande att det nordiska samarbetet har blomstrat under olika perioder. Han refererade till den tid när vi såg överflödssamhället som någonting som vi trodde oss ha nästan för all framtid. Då var det lätt att samarbeta, men i tider av ekonomiska svårigheter sätts den viljan på prov. Jag tror vi kan säga att även med de ekonomiska svårigheter som vi nu ser prov på, inte bara i Norden utan också i det övriga Europa och i hela världen, har det nordiska samarbetet visat att det har en god hållfasthet. Det finns under senare tid många exempel på sådant nordiskt samarbete. Vi vet att samarbetsministrarna i februari i år har fattat beslut om att utvidga det ekonomiska samarbetet. Man har fört fram intressanta tankar på ett vidgat samarbete då det gäller konjunkturbedömningar, och vi är på svensk sida intresserade av att följa upp dessa samtal. Den nordiska råvaruresursutredningen pekar på intressanta samarbetsprojekt, och förslag har också lagts fram när det gäller forskning och utveckling av alternativa energikällor. Industriministrarna studerar vad som kan göras på energisidan, och det förekommer vidare ett gränskommunalt samarbete, för att nu bara ta några exempel på frågor som de nordiska länderna gemensamt studerar. Själv hade jag i förra veckan tillfälle att med mina nordiska kolleger diskutera Sydafrikafrågan. Det visade sig att vi kunde komma fram till konkreta resultat i den Sydafrikagrupp som arbetar just med apartheidfrågorna.

Det är mycket betydelsefullt att de nordiska länderna har kunnat ena sig om ett program. Det ger ökad tyngd åt våra ansträngningar. Med hänsyn till de olika säkerhetspolitiska utgångspunkter som de nordiska länderna har är det intressant att just detta program har kunnat förverkligas. Vi kommer nu att gemensamt arbeta för att denna cirkel skall vidgas i medvetande om att fullt ut effektiva åtgärder för att bekämpa apartheidregimen kan uppnås först när man kan genomdriva dessa åtgärder inom FN:s ram — och det måste vara målet för våra ansträngningar. Andra viktiga frågor som jag skulle vilja kommentera gäller nedrustning. Vi måste självfallet ha ett brett folkligt stöd för våra nedrustningssträvanden — precis som för alla andra politiska frågor som vi driver. Från regeringens sida deltar vi aktivt i detta opinionsarbete, inte bara i Sverige utan också i omvärlden, där vi på olika sätt har stött regeringsorganisationer vid deras konferenser — i Geneve nyligen och även i andra sammanhang. Detta måste ske på bred front. Det är ett stort upplysningsarbete som ligger framför OSS. Jag vill gärna göra en jämförelse med Belgradmötet, när vi talar om den nedrustningssession som kommer att äga rum i New York med början i maj månad. Detta är ett första steg på nedrustningens väg, och vi måste se fram mot uppföljningsmöten av liknande slag som i Belgrad på avspänningsområdet. Nedrustningen är en långsamt gående process. Men denna session får sin stora betydelse om konkreta resultat uppnås som ett första steg. Det är detta vi arbetar för i regeringen. Kärnvapenfrågorna kommer att spela en mycket stor roll i New York, och det med all rätt. Jag vill upprepa att kärnvapen är det största hot mot mänskligheten som existerar. Vi måste få ett slut på den tekniska utvecklingen av kärnvapen. Det gäller också andra vapen, men kärnvapen speciellt. Neutronbomben har därvid sin särskilda karaktär och förtjänar särskild uppmärksamhet. Men vi måste samtidigt noggrant uppmärksamma den utveckling som sker när det gäller andra kärnvapen. Vi kan aldrig komma ifrån att de stora kärnvapenstaterna har ett alldeles speciellt ansvar för att inleda nedrustningen. För svenskt vidkommande skulle vi inte se någonting hellre än att det vore möjligt för oss att också starta en nedrustning. Men det råder ju enighet om att vi i ett litet land som Sverige måste ha ett försvar så länge vår omvärld ser ut som den gör. Jag vill därför också gärna apostrofera vad Olof Palme sade om nödvändigheten av att vapenarsenalerna i Europa reduceras, för här har vi den största anhopningen i världen. Det är ett mycket stort ansvar som vilar på de förhandlande parterna i Wien när det gäller att där verkligen få reduktioner till stånd. Självfallet kommer vi att följa denna utveckling med uppmärksamhet och eventuellt, när vi så finner lämpligt, be att få sända observatörer till de förhandlingar som där pågår, för de påverkar Sveriges situation.

Herr talman! Jag skall begagna min replik till att ta upp det som jag inte hann med i mitt huvudanförande, nämligen något om den ekonomiska världsordningen. Det är ju på det sättet, herr talman, att i försöken att skapa en ny ekonomisk världsordning har endast marginella framsteg gjorts, sedan detta begrepp myntades som en symbol för ett mera rättvist förhållande mellan rika och fattiga länder på det ekonomiska området. I en värld där de rika länderna är så ensidigt gynnade är det ofrånkomligt att dessa länder också får bära huvudansvaret för de uteblivna framstegen. Självfallet kan svårigheterna och passiviteten till en viktig del förklaras av att de rika länderna under de senaste åren brottats med osedvanligt svåra ekonomiska problem. Arbetslöshet, stagnation och inflation är en karg jordmån för solidaritet med fattiga och utsatta. Det gäller inom de rika länderna. Det gäller också förhållandet mellan rika och fattiga länder. Det finns ett oupplösligt samband mellan å ena sidan hur vi lyckas hävda rättvisa och solidaritet i de rika länderna och å andra sidan vad vi kan göra för att bekämpa de orättvisor och den fattigdom som i dag dominerar vår värld. Men de senaste årens erfarenheter visar också hur viktigt det är för de fattigaste ländernas utveckling att världsekonomin åter kommer att präglas av expansion och tillväxt i former som är förenliga med en social utvecking. Det förvånar mig därför något att regeringen nöjer sig med att säga att det inte är knappheten i ekonomiska resurser som är huvudproblemet utan fördelningen av dessa resurser. Visst är det viktigt att åstadkomma en omfördelning av de resurser vi i dag har. Det är emellertid realistiskt att säga att vi kan nå snabba och påtagliga resultat endast om vi kan öka världens samlade tillgångar — på ett sätt som sammanfaller med u-ländernas egna krav. Detta är nödvändigt för såväl rika som fattiga länder. Vi har ett gemensamt intresse av tillväxt och ökad sysselsättning. Det gäller de 17 miljoner människor som går arbetslösa i den rika världen. Det gäller de 300 miljoner eller mer som går arbetslösa i fattigvärlden. När vi har diskuterat detta inom den s.k. Brandtkommissionen har vi som nyckelord för vårt arbete präglat uttrycket ”gemensamt intresse”. Rika och fattiga länder förenas av en gemensamhet i intresset av en värld i fred och stabilitet men också en värld i tillväxt, inriktad på att ge människor arbete. Jag vill också i detta sammanhang ta upp en annan oklarhet när det gäller regeringens inställning till de fattiga ländernas krav på en ny ekonomisk världsordning. När statsministern i Nordiska rådet ville exemplifiera vad en ny ekonomisk världsordning innebar pekade han på utvecklingen i länder som Sydkorea. Uttalanden av detta slag riskerar att skapa stora missuppfattningar om innebörden i u-länderas krav och riskerar dessutom att underminera människornas förståelse för det berättigade i kravet på en ny ekonomisk världsordning. Den utveckling herr Fälldin pekade på innebär i sak ett starkt beroende av utländska privata ekonomiska intressen. För de stora kapitalintressena innebär det oberoende av nationell lagstiftning och sociala hänsyn. I viktiga avseenden går därför denna utveckling stick i stäv mot den strävan efter reellt oberoende av utländska intressen och den strävan till social rättvisa som skapat så mycket av den moraliska bärkraften bakom kravet på en ny ekonomisk världsordning. Det är orimligt att blanda ihop denna strävan med framväxten av det som mycket väl kan vara början på en ny industrikolonialism och som kan bli lika hämmande för den ekonomiska utvecklingen och oberoendet som den gamla råvarukolonialismen var. Jag hoppas att utrikesministern vill klara ut regeringens inställning i denna viktiga fråga. Det finns ytterligare en allvarlig risk om vi inte noga sätter oss in i innebörden i den industriella utvecklingen i olika fattiga länder. Den risken är att vi slår oss till ro i förhoppningen att vi inte behöver göra något annat än att med passiv förståelse betrakta vad som sker. När jag i förra veckan gick igenom de förhandlingar som skett på olika områden mellan rika och fattiga länder under de senaste åren fann jag att det är en enda lång lista på återvändsgränder. I sak har de rika länderna inte gett med sig på någon punkt. Det är bara nej, vare sig det gäller s.k. commanded agreements eller skuldavveckling, marknadstillgångar eller de s.k. Ciecförhandlingarna i Paris — ja, hela listan rakt igenom. Vad vi nu måste göra är att aktivt medverka till att u-länderna, på deras egna villkor, kan få en nödvändig industriell utveckling till stånd. Det ställer krav på oss när det gäller vår inställning till olika former av handelshinder, tillgång till marknader, vår inställning till råvaruprissättning, till olika arbetsmarknader osv. Det innebär också att vi måste medverka till den överföring av teknologi till uländerna som är en mycket viktig del av u-ländernas krav för att få en ny ekonomisk världsordning. Därmed är jag tillbaka vid det grundläggande sambandet mellan utvecklingen i vårt eget land och våra möjligheter att aktivt och verkningsfullt medverka i en utveckling som bär bort från fattigdom och förtryck. Det förutsätter att vi samtidigt i vårt land kan värna om sysselsättningen och tryggheten, att vi kan utveckla den ekonomiska slagkraften och den sociala rättfärdigheten.

Herr talman! Sverige har en gång bestämt sig för att inte förvärva kärnvapen. Den svenska regeringen har med det breda folkliga stöd som vi brukar ha i utrikespolitiska frågor tagit avstånd från neutronbomben. Holland är ett NATO-land, som har att ta ställning till neutronbomben i sitt eget närområde och på grund av sin NATO-tillhörighet. Holland är alltså i en annan politisk situation än vi. Vad vi hittills gjort och kommer att fortsätta med är att deklarera vår inställning till neutronbomben och andra kärnvapen i alla de sammanhang där så påfordras för att vara med i opinionsbildningen mot neutronbomben och för att förhindra att bomben produceras i annan form på östsidan, som ett motvapen till neutronbomben. Därutöver vill jag understryka att vi, eftersom vi har tagit ställning mot kärnvapen, naturligtvis har ett starkt intresse av att kärnvapen inte finns i vårt närområde. Det har vi också givit uttryck för många gånger. Men en kärnvapenfri zon i Norden måste, om den skall vara meningsfull, också inbegripa vissa angränsande områden. Olof Palme tog upp frågorna om en ny ekonomisk världsordning. Det är förvisso ett mycket komplext problem. Jag tror dock att han missuppfattat mig. Jag sade i mitt tal att det inte är knappheten i de sammanlagda resurserna i världen som utgör huvudproblemet utan den ojämna fördelningen. Det är alltså inte exklusivt fråga om de ekonomiska resurserna, utan det är fråga om hur vi utnyttjar och hur vi fördelar resurserna. Där tror jag vi är helt överens. Sedan kan vi på grundval av denna hantering öka de ekonomiska tillgångarna så att vi lättare kan lösa fördelningsproblemen — även på den punkten är jag övertygad om att vi är eniga. Vi är också eniga om att framstegen hittills varit oerhört blygsamma. Förväntningarna i utvecklingsländerna är stora, och otåligheten är i stigande. Ansvaret ligger i hög grad på industriländerna att verkligen medverka i denna nödvändiga process medan tid är, i samarbete med varandra. Vi är, som också sades här, beroende av varandra. Vi måste värna om vår egen sysselsättning samtidigt som vi uppfyller våra förpliktelser mot utvecklingsländerna. Det gäller att stärka u-ländernas självtillit, oberoende och inflytande. När jag och statsministern har använt Sydkorea som exempel på vad den nya ekonomiska världsordningen kan leda till är det just för att vi anser att vi här hemma måste ha en beredskap att anpassa oss till en situation där utvecklingsländerna kan producera varor på villkor som vi inte kan konkurrera med. Därmed har vi inte på något sätt sagt att vi tar ställning för systemet i Sydkorea eller de multinationella företag som på detta sätt påverkar en nations självtillit och oberoende. Tvärtom vill vi, som framgått av olika uttalanden, medverka till att utvecklingsländerna får så stora möjligheter som det någonsin går att åstadkomma att vara oberoende både av stora multinationella företag och av stormakter. Sverige har i dessa frågor varit mycket aktivt — och kommer att fortsätta att vara det — för att påverka övriga industriländer. Jag erinrar mig från nordsyddialogen i Paris, där vi jobbade intensivt för att få industriländerna med oss en bit längre än vad vi lyckades med, att man från u-ländernas sida sade att ”ni kan inte räknas till de vanliga industriländerna, ni står verkligen mitt emellan u-länder och i-länder och är vårt starkaste stöd”. Vi tänker fortsättningsvis leva upp till detta,

Herr talman! Jag tycker det är alldeles utomordentligt om Lars Werner håller ett vaksamt öga på sovjetiska ubåtar i Östersjön, men man behöver inte formellt deklarera Östersjön som en kärnvapenfri zon — det bör garanteras av goda grannskapsförhållanden utan formella avtal. Utrikesministern drar sig nu tillbaka så att det inte blir mycket kvar av de här uttalandena. Det förhåller sig dock så att vi inte kan lösa fattigdomsproblemen i världen utan en mycket betydande tillväxt. Det räcker inte med en omfördelning av resurserna.

Det är ganska viktigt att göra en kristallklar distinktion på den punkten: det är bara genom en kraftig expansion av världsekonomin som vi kan klara fattigdomsproblemen i världen. Beträffande det andra problemet blir det inte heller mycket kvar av statsministerns uttalanden i Oslo och annorstädes. Det är självklart att vi måste medverka till en industrialisering av u-länderna och en tillgång till marknaden även i i-länderna. Men om det skall vara någon mening med vad utrikesministern senast sade måste hon också medverka till en kontroll av det internationella kapitalet. Nyligen avskedade ett amerikanskt företag i New Hampshire, eller var det var, 7 000 man i åldrarna 50-55 år och flyttade hela tillverkningen ograverad till Sydkorea därför att man där fick särskilda villkor.

Också här måste man vara kristallklar. Annars löser vi aldrig det grundläggande problemet att åstadkomma solidaritet mellan de rika och fattiga. Vi har ett gemensamt intresse av tillväxt, utveckling och sysselsättning. Vi har ett gemensamt intresse att hävda att det är folket och icke det internationella kapitalet som skall styra utvecklingen mot ett ökat välstånd. Detta är innebörden av en ny ekonomisk världsordning, och där får man icke sväva på målet.

Herr talman! Jag vill först säga till Olof Palme att han än en gång måtte ha missförstått mig. Jag talade om hur vi använder resurserna, och dessa skall självfallet också användas för ekonomisk tillväxt. Det är ju resursanvändningen som avgör om vi skall få någon tillväxt och vad vi har att dela på. Hela mitt anförande präglades av andan att vi måste bygga upp utvecklingsländernas självförtroende inifrån. När det gäller förhandlingarna i nordsyddialogen, som nu går vidare i FN, är det i hög grad 77-gruppen, dvs. utvecklingsländerna själva, som lägger fram förslag till åtgärder. Vi måste ha högsta beredskap för att få ett brett samarbete. Jag vill understryka att hela vår strävan går ut på att försöka hitta former — det är förvisso inte lätt — för att utvecklingsländerna skall kunna uppnå detta oberoende, ett oberoende som vi i hög grad lyckats uppnå själva som ett litet neutralt land. Sedan vill jag säga till Lars Werner att jag redan i FN framfört våra synpunkter på neutronbomben och att jag naturligtvis även allt framgent kommer att göra det, om vi inte får stopp på denna utveckling. Vår inställning till en kärnvapenfri zon i Norden har jag redan redovisat.

Herr talman! Av terrorhandlingar kommer sällan eller aldrig något gott. Det stod från början klart att gerillans brutala aktion i Tel Avivs närhet vid veckoskiftet skulle bringa ny ofärd åstad. Israels svar väntades bli hårt och förödande. I natt kom det med tiotusentals man insatta i ett område som redan förut kanske var det mest eldfängda i världen. Svaret blev hårdare, mer skoningslöst än väntat. Om detta i sin tur kommer att leda till ett nytt krig eller om en återgång till tidigare ställningar är möjlig, det är denna dag en öppen fråga. Vi beklagar djupt det inträffade och fördömer den upptrappning som ägt rum. Vi hyser medkänsla och sörjer med de lidande människorna på båda sidor. Vi instämmer i den vädjan som utrikesministern har riktat till Israels ledare, men vi understryker också Palestinagerillans tunga ansvar för det inträffade. Sorgesamt är att de fredsansträngningar som president Sadat icke utan gensvar påbörjade nu synes omöjliggjorda för lång tid framöver. Arbetet på fred måste dock gå vidare. Supermakterna har att gå i spetsen och ärligt verka för fred åt pinade människor. Nyckeln är deras. Vi i Sverige kan endast vädja och hoppas. Nordiska rådets session nu senast i Oslo måste betecknas som givande. Debatterna var konstruktiva och sakliga, missförstånden uteblev och avsaknaden av sensationer — rikligt förekommande vid många sessioner — av det ena eller andra slaget var icke till men för arbetet. En av de stora frågorna var, som Olof Palme påpekade, det kommande ekonomiska samarbetet. Man har väl rätt att bedöma tendenserna på detta område med behärskad optimism. En annan fråga, av mer verklighetsnära natur, är om de nordiska TV programmen skall komma direkt in i hemmen, från Grönland och Färöarna till den finska gränsen i öster. Den frågan krävde inga beslut nu. Enligt ministerrådets mening kommer ett sådant att behövas först år 1980. Att meningarna på sina håll i Oslo gick isär är icke att förvåna sig över. Men den danske socialdemokratiske kulturministern Niels Matthiasen talade nog för många när han konstaterade att TV-samarbetet är en av de verkligt stora nordiska samarbetsuppgifterna. Han citerade vad partivännen Julius Bomrtolt uttalat, nämligen att vi står i porten till en rikare förståelse av nordiska språk och kulturer, och ”slår vi inte till och utnyttjar de möjligheter som finns — ja, då kan mycket ha gått förlorat för oss för lång tid framåt”. Matthiasen tillfogade för egen del: kanske för alltid. När om ett antal år kanske tusentals nya antenner reses i Norden är det angeläget att de i första hand kan riktas mot en nordisk satellit, icke i andra väderstreck. Den fasta svenska neutralitetspolitiken med dess breda folkliga stöd är grunden för den svenska utrikespolitiken, heter det i regeringsdeklarationen. Som målsättning för den svenska utrikespolitiken gäller vad ofta uttalats från regeringsbänken — hur än innehavet av taburetterna skiftat — liksom från oppositionen, som också skiftat: alliansfrihet i fred i syfte att bevara vår neutralitet i krig, allt stött av ett starkt försvar. Denna målsättning är i stort sett oomstridd här hemma. Den har någon gång ställts under debatt, såsom vid ett svenskt-finländskt seminarium på Hanaholmen i augusti i fjol. Debatten där var i viss mån teoretisk men kan i alla fall vara värd ett omnämnande. Den har nämligen givit genljud på något ställe i östeuropeisk press, där verbalinspiration i sådana fall ofta förekommer. En av teserna från en av talarna på Hanaholmen var att en neutralitetspolitik kan vara av två slag: en som bygger på avskräckande av en eventuell fiende och en som bygger på principen om förtroende. Sverige skulle enligt samme talare omfatta den första typen, alltså avskräckningsteorin. Men borde Sverige icke i stället sträva efter förtroendemodellen? Till detta är att säga att just ett starkt försvar är ägnat att inge förtroende för den utrikespolitik som förs. Ett försvarslöst land eller ett land med ringa militär motståndskraft blir lätt offer för politisk utpressning eller påtryckningar och kan tvingas till eftergifter eller rent av utsättas för militära ingripanden. Ett starkt försvar minskar möjligheterna till sådana aktioner och gör en militär aktivitet kostsam eller riskabel för en angripare. Hur menar då företrädarna för den s.k. förtroendemodellen att denna skulle tillämpas i praktiken? Först och främst önskar de utbyta uttrycket att alliansfriheten skall syfta till neutralitet i krig mot att alliansfriheten ”skall syfta till fred i Europa”. När de sedan skall ge praktiska exempel på hur detta ökade förtroende skall tillskapas, står de märkligt tomhänta. Sverige skulle, säger de, hårdare ha reagerat, än hit och än dit, ena gången mot sovjetiska trupptransporter i Murmansk, andra gången mot att tyskar deltar i NATO manövrer i Norge. Och Sverige borde även ha skyndat att erbjuda sig att stå som värd för konferenser av typen Belgrad: Det programmet synes vara föga realistiskt, och är i varje fall icke sådant att det kan åberopas som stöd för riskabla reduktioner av vår försvarskraft. Välmenande men verklighetsfrämmande, det är nog det bästa man kan säga om de svenska uttolkarna av denna förtroendelära. Självklart är emellertid att utrikespolitiken bör bygga på förtroende bland grannar och omgivning och respekt för landets vilja att fullfölja sin politik, i vårt fall den alliansfria neutralitetspolitiken. Och lika självklart är att samma neutralitetspolitik icke kan och icke får var ideologisk, att den inte får tvinga oss till en självutplånande tystnad eller ängslig undfallenhet, när internationell solidaritet sätts på prov eller när grundläggande mänskliga rättigheter kränkes eller brutalt trampas under fötterna, var detta än sker. Det är icke nog med att reagera i ert väderstreck men släta över eller stå stillatigande inför illdåd på andra håll. Undfallande opportunism eller beskäftig inställsamhet är lika illa. Med rätta pekar utrikesminister Söder på att de mänskliga rättigheterna under senare år kommit i centrum för internationell uppmärksamhet och debatt. Alla vet vi hur världssamvetet sunt reagerat inför apartheidpolitiken. Ingen kan tveka om var Sverige och svensk opinion står i detta sammanhang. Men som utrikesministern också påpekar är majoriteten av FN:s medlemsstater i en del fall ovilliga att diskutera förhållandena i andra medlemsstater, även om belägg finns för uppenbara kränkningar av mänskliga rättigheter. Sverige tog vid senaste FN-sessionen ett uppmärksammat initiativ. Detta rörde förhållandena i Uganda. Tyvärr visade det sig att det afrikanska motståndet i FN mot resolutionen i frågan var så starkt att förslagsställarna drog tillbaka sitt förslag, och ärendet hänsköts i stället till FN-kommissionen för mänskliga rättigheter. Denna kommission har just hållit sitt årliga sammanträde i Genéve. Hur blev utgången där? Om detta finns inget att förtälja. Besluten i denna kommission är nämligen delvis hemligstämplade. Förhållandena i Cambodja hade givit upphov till en brittisk framställning till samma kommission, understödd av Sverige. Enligt mångas vittnesbörd har massutrotningen och dödandet i Cambodja nått sådana proportioner att det med skäl kan talas om folkmord. Cambodjaärendet hörde till de icke hemligstämplade ärendena i Genéve. Det överlämnades till en subkommitté, som i sin tur skulle inhämta den cambodjanska regeringens synpunkter, varpå frågan vilar i frid till nästa års möte. Nog syns arbetsmetoderna i denna kommission för mänskliga rättigheter allt annat än tillfredsställande! Att majoriteten bland de 32 medlemsnationerna kommer från icke demokratiska stater är inget att lamentera över. Sådan är nu en gång världen. Men vad som bör bli föremål för kritik och ändring är att majoriteten endast har ert årligt sammanträde och att frågorna under mellantiden ligger på is. Också hemligstämpeln måste avlägsnas. Vad man av dagordningen vet är att nio stater i år varit föremål för uppmärksamhet på hemliga sammanträden. Men om resultatet av prövningen får man alltså intet veta. En ändring härvidlag borde inte vara omöjlig, eftersom hemligstämpeln lär användas med stöd av ett beslut i ECOSOC och icke på grundval av FN-stadgan. Och att försöka ändra nuvarande praxis är att följa fru Söders råd: svårigheter får inte leda till resignation. Hur är det då med vår egen säkerhet och stabiliteten kring våra gränser? Från militärt håll fästes nyligen uppmärksamheten på ett faktum, som inte är nytt men synbarligen konstant. 30 mil norr om våra gränser finns det kanske mest kärnvapenspäckade området i världen, det kring Kolahalvön. 30 mil söder om våra gränser står mot varandra sedan decennier stora arméer — där finns, för att citera Olof Palme, kapprustningens strategiska centrum. Östersjön är under ständig övervakning, och olika flottrörelser tangerar de nordiska ländernas territorialvatten. De sex ubåtar som år 1976 fördes in i Östersjön från sovjetbasen Murmansk — försedda med robotar med kärnvapenladdningar — kom icke, som ansågs, för reperation eller för uppläggning utan för att stanna och för att företa reguljära övningar i Östersjöområdet. Redan det förhållandet att vapensystem av detta slag förts in i den snäva och grunda Östersjön ger upphov till farhågor. Från olika håll, däribland i en stor svensk tidning, har man sökt vifta bort farhågorna genom att göra gällande att det rör sig om skrotmässiga båtar utan större värde som nu förlagts på — som det t.o.m. hette — gammalt svenskt område! I vissa fall är överslätandet en populär men icke alltid framgångsrik konstart. I en TASS-kommentar påpekas att Sovjetunionen har samma rätt som andra länder att förlägga sina styrkor i Östersjön. Kommentatorn missar poängen. Den propaganda för ett kärnvapenfritt Norden som bedrivits från sovjetiskt håll låter sig inte gärna förenas med införandet av dessa nya vapensystem i Östersjön. Herr Werner undvek att fastna i den fällan. Han tog tydligt avstånd från dessa ubåtar. Nu återstår att se om herr Lövenborg om en stund kommer att inta samma attityd i förhållande till Sovjetunionen och dess ubåtar i Östersjön. Är vår biståndspolitik, som inte skall diskuteras i dag utan senare, helt invändningsfri från neutralitetssynpunkt? Om biståndet skall få förankring i opinionen bör den givetvis så vara. 'Cubas agerande på den världspolitiska arenan — landet som både ger och tar bistånd — har i detta sammanhang föranlett många frågor. Kan ett land, som beräknas ha en tredjedel av sina stridskrafter militärt engagerade, tusentals mil från hemlandet, anses vara i behov av bistånd? I ett flertal afrikanska länder anses det i dag finnas kubansk militär — i vissa länder i stort antal, i Afrika totalt ca 30 000. Dessutom finns mindre kubanska styrkor i länder på andra kontinenter. Det fortsatta svenska biståndet till Cuba försvaras ibland med att biståndet måste vara långsiktigt och icke får göras beroende av den utrikespolitik mottagarlandet för. Detta kan i princip vara riktigt, även om vi själva icke alltid tillämpat den grundsatsen. Men är det beträffande Cuba verkligen fråga om utrikespolitik? Vad som pågår synes närmast vara en serie militäraktioner, alla företagna i en och samma av en supermakt önskade riktning. Det var välgörande att höra Olof Palme i dag så bestämt ta avstånd från den kubanska inblandningen i Etiopien. Man kan emellertid då inte undgå en stilla undran: Hur kan den socialdemokratiska gruppen vid årets riksdag samtidigt föreslå en fördubbling av det svenska anslaget till Cuba? Den svenska allmänheten bör dock med lättnad om några år få veta att biståndsavtalet med Cuba upphört att gälla. Över huvud taget har vi otur med en del biståndsländer — vårt stora biståndsland Vietnam är inblandat i svåra strider med Cambodja, om vilka parterna lämnar de mest bloddrypande skildringar. Och Etiopien, nyss nämnt, strider framgångsrikt med sovjetiskt och kubanskt stöd mot många befrielserörelser och grannar. Herr talman! En sak bör vi emellertid år 1978 kunna notera utan suckan. Mellan det första och det andra världskriget i Europa förflöt knappt 21 år. Sedan andra världskrigets slut i maj 1945 har det nu gått 33 år. En ny europeisk ungdom har i över tre decennier undsluppit krigets fasor och vanvett. Omgiven är denna ungdom av ett större krigsmaskineri och av förskräckligare vapen än någonsin förr i historien. Brandämnena och konflikterna har varit många, men den europeiska freden har i stort sett bestått. I Europas närhet är det annorlunda —i dag har vi fått en ny påminnelse därom — och som utrikesministern sade i sin deklaration: Det som nu händer i andra delar av världen bestämmer så mycket av vår egen framtid.

Herr talman! Från oppositionens sida har vi i sak inga invändningar att göra mot regeringsdeklarationens beskrivningar av det internationella läget och den roll Sverige spelar i det internationella skeendet. Vi är eniga om att .— utifrån en fast säkerhetspolitik i vårt eget område — föra en aktiv, solidaritetsbetonad utrikespolitik, stödja och hjälpa de fattiga och betrycka folken och verka för fred och avspänning. Vi skall också fortsätta att oförtrutet kämpa för att respekten för de mänskliga rättigheterna uppträtthålls. Även om våra möjligheter att påverka andra staters politik är begränsade, får vi för den skull inte avstå ifrån att verka för våra värderingar på det internationella planet och verka så effektivt som möjligt. Vår alliansfria, obundna hållning ger oss ju alldeles speciella möjligheter, som vi bör utnyttja. Om man - efter att ha lyssnat på utrikesministerns redogörelse — försöker sig på ett allmänt omdöme om utvecklingstrenden i det internationella skeendet måste man konstatera att utvecklingen uppvisar åtskilliga negativa drag. Det finns ljusglimtar, men de är få. Avspänningssträvandena mellan stormakterna gör inga synliga framsteg. Förhandlingsläget i både Saltoch Wienförhandlingarna tycks — i varje fall ännu — vara låst, och det nyligen avslutade Belgradmötet lämnade bara avvaktande bidrag till avspänningsprocessen. Vi hoppas ändå att det grundläggande intresset för och viljan till avspänning består. I flera av världens krishärdar finns konkurrerande supermaktsintressen. Fredliga lösningar av konflikterna kräver i varje fall båda sidornas medverkan. Det gäller konflikten mellan Etiopien och Somalia och krisen i Mellersta Östern men på sikt också södra Afrika, där allt fler stater dras in i striderna. Det krävs ökat samförstånd mellan supermakterna — och en begränsning av supermakternas stora vapenleveranser, om krishärdarna skall kunna begränsas och hållas under kontroll. Överst på listan av fredshotande konflikter befinner sig alltjämt Mellersta Östern. Genom president Anwar Sadats sensationella fredsinitiativ i november i fjol kom Mellersta Östern-krisen visserligen i ett nytt läge. Det var första gången under en lång period av krig och våld i områdét som möjligheter yppades till en politisk, fredlig lösning av konflikten. Men ännu väntar vi på resultaten av det egyptiska fredsinitiativet. Den allvarliga tillspetsning av krisen som det nu pågående israeliska angreppet mot Libanon utgör kan betyda att denna väntan blir lång. Att förhandlingarna skulle komma att dra ut på tiden stod klart från början. Motsättningarna i fråga om territorier och palestiniernas rättigheter är alltför djupgående och positionerna sedan gammalt alltför låsta för att omedelbara resultat skulle kunna uppnås. Båda sidor behöver tid för att överväga alla de konsekvenser, som ändrade relationer mellan staterna inom området kommer att innebära. Inte minst gäller detta för staten Israel, där man alltid hyst djup oro och osäkerhet inför framtiden och där man ofta dragit upp skrämmande perspektiv, i vilka varje politisk eftergift, varje territoriell reträtt framställts som ett första steg mot avgrunden, mot Israels försvinnande i havet. Av naturliga skäl sätter man säkerheten, den egna säkerheten, främst. För den egyptiske presidenten, som eftersträvar en i det närmaste total lösning av förhållandena mellan Israel och arabvärlden och alltså inte enbart en egyptisk-israelisk fredsuppgörelse, är splittringen inom arabvärlden — delvis åstadkommen av motståndet mot hans fredsinitiativ — en svår belastning. Det måste krävas en mycket stor självövervinnelse av båda sidor om man mot denna kända bakgrund skall kunna nå resultat. Det har nu gått fyra månader sedan samtalen och förhandlingarna inleddes, och vi kan konstatera att fredsprocessen framskrider långsamt, ständigt hotad av svåra kriser. Men kontakterna upprätthålls, om än delvis under amerikansk medverkan. Enligt de informationer vi har är det frågorna om de israeliska bosättningarna på ockuperat område samt Västbanksproblemet som i första hand blockerar förhandlingarna. Frågan om Västbankens framtid hör oupplösligen samman med frågan om palestiniernas rättigheter, som ju också intar en central plats i dessa förhandlingar. När det gäller bosättningarna på ockuperat område —i Sinai, på Västbanken och Golanhöjderna — spelar den israeliska regeringen ett högt spel. Man inte endast vägrar att uppge befintliga bosättningar, utan man tillåter alltjämt byggandet av nya, både på Västbanken och i Sinaiöknen. Enskilda medlemmar av den israeliska regeringen går ännu längre och uttalar sig för ett obegränsat fullföljande av tidigare beslutade nya bosättningar och dessutom för planering av nya och fortsatt expansion. Jordbruksminister Sharon uttalade för en tid sedan: Vi har byggt bosättningar i hundra år. Den rörelsen skall inte upphöra. Den ären oskiljaktig del av vårt sätt att leva. Denna rörelse är själva sionismens mål. Denna hårda attityd kan naturligtvis inte bidra till en fredlig lösning av konflikten. Tvärtom kan fredssamtalen helt äventyras, och därmed situationen i Mellersta Östern och i världen i övrigt förvärras. Det är också tydligt att Israels svar på president Sadats fredsinitiativ hittills har mötts av oförståelse i praktiskt taget hela världen. Staten Israels säkerhetsproblem är naturligtvis en av kärnfrågorna i Mellersta Östern-problematiken. Israel kommer aldrig att ingå några överenskommelser med arabsidan utan att få garantier för att staten Israel kan existera som en självständig stat. Hittills har israelerna med framgång skyddat sin egen stat med militära maktmedel. Vägran att uppge erövrade territorier motiveras med nationella säkerhetsintressen. Men säkerhet är inte bara en fråga om militär styrka. Säkerheten måste framför allt förankras i politiskt förtroende, ett förtroende i första hand mellan Israel och dess grannar, men också internationellt. På sikt måste därför säkerheten längs Israels gränser i samband med återlämnandet av erövrade territorier — det finns ingen annan väg att gå för att uppnå fred — baseras på ett framväxande förtroende, ett erkännande av staten Israel från de arabiska grannarnas sida och ett nytt grannförhållande. Dessutom krävs internationella garantier i samband med en territoriell uppgörelse. Föross i Sverige, som alltid hävdat det självklara kravet att Israel skall bestå och att dess folk skall få utveckla sin demokrati i fred och trygghet, är garantier för Israels självständighet en given målsättning. Men det är alldeles klart att denna målsättning inte kan nås, om inte Israel är berett att i pågående — och eventuellt utvidgade — förhandlingar med arabsidan återlämna de områden som besattes under 1967 års krig. Hur och när detta skall ske och i vilken utsträckning eventuella ruckningar av tidigare gränsdragningar är möjliga måste klaras ut vid förhandlingar, där frågan om bosättningarna kommeratt inta en central plats. Återlämnandet av Västbanken och Ghaza är dessutom, som jag antydde tidigare, en första förutsättning för att kunna tillgodose palestinaarabernas rättigheter, vilket är en nödvändighet för att målsättningen, garantier för Israels säkerhet, skall uppnås. I regeringsdeklarationen erinras om att vi från svensk sida under en följd av år verkat för att Mellersta Östern-krisen skall lösas i enlighet med de principer som fastslagits i enhälliga beslut av FN:s säkerhetsråd och att vi dessutom har anslutit oss till principen om palestinaarabernas rätt att själva bestämma sin framtid. Då detta förutsätter palestinaarabisk medverkan i diskussioner, i förhandlingar och i beslut som rör deras problem, har vi också verkat för att palestinaaraberna skall ges denna rätt att delta. Vi har därför givit vårt stöd åt PLO:s krav att få framlägga palestinaarabernas sak inför generalförsamlingen och i säkerhetsrådet. För detta har vi uppburit hård kritik från den israeliska regeringen, som aldrig fullt ut har erkänt palestiniernas självbestämmanderätt, som motsätter sig deras rätt att bilda egen stat och som också bestämt vägrar att erkänna PLO som förhandlingspart. Detta är alltså en kontroversiell fråga, och den har sannerligen inte blivit mindre kontroversiell efter det senaste terrordådet i Israel. Jag instämmer i regeringens bestämda avståndstagande från denna terrorhandling, som kostade så många oskyldiga människors liv. Terrordåden skadar palestinaarabernas sak, och de skadar freden. Men att, som nu sker, möta våld med ännu massivare våld innebär inte endast ökat mänskligt lidande. Det innebär också ett direkt hot mot freden inom hela området. Därför fördömer vi vedergällningsvåldet på samma sätt som vi fördömer terrorvåldet. Vi instämmer naturligtvis också i fru utrikesministerns vädjan till den israeliska regeringen att avbryta angreppet mot Libanon. Vi ser inte någon annan väg bort från terrorn och dödandet än ett tillmötesgående av kravet på självbestämmanderätt för det palestinaarabiska folket. Fred i Mellanöstern är inte tänkbar utan en lösning av det folkets problem. Hur detta skall bli möjligt med tanke på den kända israeliska hållningen kan fylla en med tvivel. Men det finns ingen väg udenom.

Herr talman! 46 människor dödades — av dem många barn. 83 människor skadades, många kommer att bli invalider för livet. Det är resultatet av den palestinska attacken mot en israelisk, civil buss som ägde rum i lördags. Den palestinska organisationen PLO har tagit på sig ansvaret för aktionen. Så ser hatets ansikte ut. I fruktan för freden, i fruktan för en fred som inte skulle etableras på ruinerna av Israel utan garantera Israels fortlevnad, tog PLO åter till terroristvapnet — hyllad av arabiska fanatiker men fördömd av president Sadat. Det är ingen slump att terrorattacken kom just under de egyptisk-israeliska fredssamtalen. Syftet var att skapa skräck — men också att åstadkomma repressalier. Efter den egyptiske presidentens resa till Jerusalem hade opinionen för eftergifter vuxit i Israel. Samtidigt minskade den proisraeliska opinionen i USA i styrka. Genom terroraktionen växer det interna trycket i Israel. Hur skall vi kunna förhandla med en organisation som inte bara säger sig vilja krossa Israel utan också går till angrepp mot israeliska barn? Hur skall vi kunna gå med på en palestinsk stat vid Israels gräns, när PLO så tydligt visar vart man syftar? Så resonerar många i Israel i dag. Och så reses kraven på vedergällning. I morse hörde vi att massiva israeliska styrkor gått till militärt angrepp i södra Libanon. Nya oskyldiga drabbas och våldet trappas upp. Även denna aggression måste fördömas. Varje varaktig fred i Mellanöstern måste bygga på att två folk erkänns som likaberättigade: israeler och palestinier. Det förutsätter att Israels framtid i | fred och frihet garanteras. Det kräver att en palestinsk stat får upprättas, om palestinska folket så väljer, en stat i fred med Israel och vid sidan av Israel. ; Men alla erkänner inte dessa förutsättningar. Israel ser en palestinsk stat som ett hot mot sin säkerhet. PLO har fortfarande aldrig tagit avstånd från kravet på att Israel skall utplånas som judisk stat. Syrien har aldrig erkänt Israel som ett faktum i Mellanöstern. Därför existerar fortfarande det unika förhållandet att en hel stat, ett helt folk av sina grannar hotas med utplåning. Utrikesministern fann i sin analys flera oroande drag i bilden, och det vill jag instämma i. De förhoppningar som många hade om relativt snabba framsteg tiden närmast efter Sadats resa till Jerusalem har nu förbytts i ökande misstro och osäkerhet. Det finns en uppenbar risk att vi nu får se en upptrappning av våldet och en hårdnande position snarare än den öppna förhandlingsattityd å ömse håll som verkliga framsteg skulle kräva. I Sahara och i södra Afrika gäller samma enkla grund för ett liberalt ställningstagande som när det gäller Israel: Varje folk har rätt att självt få bestämma sin egen framtid. Varje folk har rätt att leva i fred och frihet. Det gäller invånarna i Sydafrika och Zimbabwe, i Sahara och Israel. Den rätten får inte omintetgöras genom militära övergrepp, som skett genom Marockos och Mauretaniens ockupation av Sahara, eller genom annan utländsk militär inblandning — av både stormakter och andra — som nu tycks börja bilda ett växande mönster i olika konflikter i Afrika. Denna tendens, som ger anledning till både oro och pessimism, måste kraftigt fördömas. Det kan gälla Frankrike, som hävdat rätten att militärt ingripa i Saharakonflikten. Det gäller också Sovjet och Cuba, inte minst exemplifierat av konflikten på Afrikas horn. Också i fråga om södra Afrika, främst Sydafrika, finns det anledning att varna för optimism. Det är därför Sverige vill öka det internationella trycket mot Sydafrika, mot detta onda system, baserat på hudfärg, som i sin hårdhet och obönhörlighet inte har sin like någon annanstans i världen. De vita minoritetsgrupperna håller hårt fast vid sina privilegier. De trappar upp våldet, allt medan man med olika förhalningsmanövrer söker undvika att ta de avgörande stegen framåt — mot ett samhälle där alla raser behandlas lika och alla medborgare har samma grundläggande rättigheter och samma rätt till inflytande. Det är därför Sydafrika vägrar att förhandla med SWVAPO om Namibia — annat än på i stort sett egna villkor. Ändå är det fråga om ett område, som Sydafrika i strid med FN:s principer har annekterat, och ett folk, som inte vill veta av den stamlandsstruktur, som också här ligger i den sydafrikanska raspolitikens egen logik. Det är också därför Smithregimen i Rhodesia inte söker en lösning med dem, som med vapen i hand gjort det omöjligt för honom att motsätta sig förändringar. Det är därför han inte har accepterat den engelsk-amerikanska planen, utan arbetat fram en egen ”inre lösning” med andra afrikanska ledare än de som tvingat fram dagens förhandlingssituation. Jag tror att man inte skall utesluta att Smith kommer att försöka fortsätta sin förhalningstaktik — en taktik som han visat sig väl behärska. Ännu så sent som i november 1970 svarade han på frågan om när han ansåg att allmän rösträtt skulle införas i Rhodesia: ”Jag hoppas att det aldrig sker. Jag hoppas att vi aldrig skall förfalla till något sådant — att räkna människor som får.

I dag är situationen explosiv och händelseutvecklingen sannerligen inte lätt att förutse i Rhodesia. Risken för inbördeskrig är, som utrikesministern sade, uppenbar. Kommer en upptrappning av gerillakriget inte att obönhörligt leda till att de vita också fortsättningsvis får ett huvudansvar i Salisburyregimens militära försvar? Kan de svarta ledare som biträtt förhandlingsuppgörelsen bli trovärdiga i folkets ögon? Eller kommer de att uppfattas enbart som försvarare av Smiths politik? Ett annat scenario vore att förhandlingarna fortsätter i annan form och att en bredare lösning nås, i vilken den Patriotiska fronten medverkar. Det betyder att den lilla vita minoriteten snabbt skulle förlora sin maktposition. Som utrikesministern slog fast: Endast en lösning som Patriotiska fronten kan medverka i och som frontstaterna kan godta har en verklig utsikt till framgång. För Sveriges del finns ingen anledning att ändra sin politik i förhållande till Zimbabwe. Vårt stöd till Patriotiska fronten är ett stöd till de krafter som arbetar för att Zimbabwes folk fritt och utan begränsningar skall få välja sin framtid. Herr talman! Vi skall inte av detta och andra exempel förledas att tro att brott mot mänskliga rättigheter inte sker närmare oss. Bara för några veckor sedan påmindes vi — genom republiken Estlands 60-årsdag - om att de baltiska folken på andra sidan Östersjön förvägras sin nationella frihet. Det är inget tvivel om att ett fritt Estland alltjämt är ett hett efterlängtat mål för det estniska folket. Men vi vet att fria val är otänkbara i Sovjet och Östeuropa i dag, eftersom det kommunistiska systemet — inte minst i östeuropeisk tappning — innebär att man bekämpar politiska motståndare mera med terror, arresteringar och ”omhändertagande” än med fri politisk debatt. Det är också med tanke på situationen i Östeuropa som åtagandena om mänskliga rättigheter i Helsingforsdokumentet blivit en så viktig och på samma gång känslig debattpunkt i det europeiska säkerhetsarbetet, där öst och väst har svårt att få i gång en verklig och positiv dialog. Med anledning av den ökade sovjetiska känsligheten på denna punkt — senast dokumenterad vid Belgradkonferensen — är det viktigt att slå fast att skyddet för de mänskliga rättigheterna är ett gemensamt internationellt åtagande och att vi aldrig kan acceptera att påtalande av brott mot mänskliga rättigheter skulle utgöra en inblandning. Det är vår skyldighet att reagera mot övergrepp varhelst de förekommer, med vilka politiska förtecken de än motiveras. Vi bör därför fortsätta att driva på debatten i FN, så att de länder som begår de flesta övergreppen känner sig observerade och så att den internationella solidariteten i dessa frågor stärks. Det är sant att frihet och demokrati är värden som ständigt måste försvaras och att vi inte kan vara säkra på att de alltid kommer att bestå. Kuppen i Chile —- ett land med lång parlamentarisk tradition — är ett smärtsamt exempel på detta. Men viktiga framsteg i demokratisk riktning har under 1970-talet gjorts — det får vi inte glömma. Jag tänker på Portugal, Grekland, Spanien och Indien. Spanien är ett exempel på att övergången till demokrati kan ske stegvis, om de politiska makthavarna visar en klar viljeinriktning. Från vår sida är det viktigt att vi ser detta klart, att vi inte är kvar i gamla förlegade attityder. Jag kan inte finna annat än att det svenska kommunistpartiets förre ordförande herr Hermansson ramlade i en sådan fälla, när han för en tid sedan kritiserade det närmande som nu sker mellan Sverige och Spanien och de former detta tar. Men han blev ju snart påmind om sin magra analys av situationen av sin egen partibroder, den spanske kommunistledaren Santiago Carillo. Portugal, Grekland och Spanien är exempel på att inte ens den hårdaste militärdiktatur är oövervinnelig. Övergång från diktatur till demokrati kan ta våldsamma former, men behöver inte göra det. Både Portugal, Grekland och Spanien visar det. Även Dubéek i Tjeckoslovakien höll på att lyckas med den processen, tills de sovjetiska stridsvagnarna satte in och förvägrade det tjeckiska folket att självt bestämma sin framtid.